Herr talman! Det var en mycket förvirrad kommentar som utbildningsministern nu presenterade! Han undvek nogsamt att diskutera sakfrågan. Jag byggde upp mitt anförande mycket noggrant med utgångspunkt i det skriftliga svar som utbildningsministern lämnat om den förändrade handläggningsordningen mellan kulturinstitutioner och kulturråd när det gäller anslagsframställningar. Jag försökte visa på konsekvenserna av den. Jag sade, att om det är så att inga förändringar i anslagsframställningarna skall ske mellan april och september, varför då denna förändring i formaliteterna? Om det däremot är så att väsentliga förändringar kan göras under den förlängning av tiden för anslagsframställningar som nu planeras för institutionerna, alltså fram till september, kommer då kulturrådet att kunna bibehålla sin roll i budgetarbetet? Det är en seriös frågeställning. Den har upprört ledamöterna i kulturrådet, inkl. Jan-Erik Wikströms partivän Anders Clason. Vi får inget svar på dessa frågor, inte ens någon kommentar till dem, utan bara allmänt tal om kamp mot byråkrati och krav på förenklingar. Blir det några förenklingar? Eller blir det förenklingar på bekostnad av principiella förändringar i ordningen för att presentera anslagsframställningar? Det är inget märkligare med tidsschemat för budgetarbetet på det här området än med tidsschemat på andra områden. Man kan jämföra med förhållandena på högskoleområdet. Jag kan mycket väl tänka mig att en del stora universitet skulle vilja presentera sina anslagsframställningar till departementet först i september och föra dialogen direkt med utbildningsministern. Men vi har en befäst ordning som innebär att anslagsframställningarna från alla högskolor inom viss tid skall gå till UHÄ, och där sker en samordning. Det finner vi rimligt och riktigt. Naturligtvis är det alltid tidspress. Men den tidspressen skulle regeringen kunna minska genom att tidigare gå ut med anvisningar för budgetarbetet. Där har regeringen en möjlighet att förenkla arbetet för institutionerna. Det är detta frågan gäller, och jag kräver att utbildningsministern nu klargör detta. Den tänkta nyordningen har skapat oro på många håll i landet och inom kulturrådet. Nu försöker utbildningsministern hänvisa till något slags uppgörelse mellan kulturrådets kanslichef och kulturenheten i departementet. Jag har ingen möjlighet att kommentera dessa interna överläggningar, men de är inte avgörande. Om kulturrådets kanslichef ställs inför ett ultimatum, tvingas till en förhandling och försöker rädda vad som räddas kan och detta sedan presenteras som enighet och överenskommelser gör det verkligen inte saken bättre. Klart är att kulturrådets styrelse och nämnder inte är överens med utbildningsministern om denna tänkta nya ordning, och det är väl ändå avgörande i den här typen av debatter. Helt hänvisade till tjänstemannavälde är vi väl ändå inte! Jan-Erik Wikström talade föraktfullt om min skvallerkrönika. Mina avslutande kommentarer för att belysa de motsättningar som otvivelaktigt råder mellan kulturrådet och utbildningsdepartementet är inte någon skvallerkrönika — de gällde kända fakta. Jag anförde några exempel. Att departementet nu drar åt tumskruvarna på kulturrådet har sin utgångspunkt i den irritationen. Att säga det är bara att notera faktum — så är det. Att det förs en intern strid mellan partivännerna Clason och Wikström är kanske i och för sig ointressant i en riksdagsdebatt, men det är ändå utgångspunkten för den allmänna debatt som kommit till stånd kring dessa attacker mot kulturrådet.
Herr talman! Georg Andersson citerade Bibeln. Jag vill gärna säga: Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Jag tror att både Anders Clason och jag undanber oss kommentarer av Georg Andersson om våra relationer. Dem klarar vi av utmärkt direkt. Sedan kan Georg Andersson klara av sina hemliga och litet lömska kontakter! Vi diskuterar här ett papper som ännu inte har lett till ett regeringsbeslut. Jag kan inte acceptera att man talar så föraktfullt om statliga ämbetsmän. Ärenden som bereds av mina tjänstemän på departementet eller av tjänstemän på kulturrådet skall behandlas med den respekt som de är värda. Vi kan gärna ta upp en debatt om den här saken i detalj när det väl föreligger ett regeringsbeslut i ärendet. Jag tycker det är en fullständigt orimlig ordning att Georg Andersson på grundval av skvaller, lösa rykten och insinuationer för en debatt om detta. Vad är det som händer mellan april och september, frågar Georg Andersson. Ja, bl.a. att riksdagens kulturutskott, där Georg Andersson är ordförande, för riksdagen presenterar sina förslag, som leder till ställningstaganden på de områden som är aktuella. Då säger Georg Andersson: ”På högskolan borde vi ju ha en samordning.” Precis. Självfallet jobbar vi på högskoleenheten med just denna fråga: Är det möjligt att avkorta tiden för anslagsframställning? Jag känner starkt för dem som på universitetet i Umeå eller högskolan i Luleå tvingas jobba med anslagsframställningar som ligger nästan två år framåt i tiden — man känner alltså ännu inte till alla faktorer som kan påverka bedömningen. Då värnar Georg Andersson om den formella ordningen! Det skall vara tider hit och tider dit och det ena organet ovanpå det andra. Jag har den motsatta utgångspunkten: Hur skall vi kunna få ett beslutsmaterial som är så relevant som möjligt, så smidigt som möjligt? Alla parter får komma till tals. Tala gärna öppet om det, skriv artiklar, skvallra, ta upp det i riksdagen! Då talar Georg Andersson om ministerstyre! Det råkar vara så att ett statsråds uppgift är att presentera förslag till riksdagen. Här gäller det alltså underlaget för budgetpropositionen. Hur man kan kalla att lägga fram budgetpropositionen för riksdagen för ett utslag av ministerstyre övergår mitt förstånd. Det finns inga principiella förändringar, utan det gäller förenklingar. Jag har svarat på de frågor som Georg Andersson har ställt: Blir det förenklingar? Ja. Blir det några principiella förändringar? Nej. Det viktiga är ju att vi gemensamt borde anstränga oss för att stärka stödet till kulturen. Tror Georg Andersson att detta tjafsande om tidpunkter när kulturrådet skall yttra sig om städkostnaderna på Nationalmuseum tjänar de statliga eller regionala kulturinstitutionernas intresse? Eller har det något värde att vi kan få en starkare koncentration kring frågan om hur vi skall förstärka de regionala institutionerna? Hur skall vi kunna förstärka stödet till Operan och Dramaten? Hur skall vi kunna förstärka kulturlivet i landet? Hur skall vi kunna ge kulturarbetarna bättre stöd? Georg Andersson dyker ned i de små automatiska kostnaderna, diskuterar formalia mera än jag hört någon av våra byråkrater på departementet någonsin göra. Vad de är intresserade av är vad kulturpolitikerna borde syssla med: Hur stärker vi stödet till kulturen? Hur kan vi med gemensamma ansträngningar få en förstärkning och en upprustning av denna?

Herr talman! Jag har tydligen trampat på en mycket öm tå hos utbildningsministern. Det är en påtagligt irriterad utbildningsminister som uppträder här. Han beskyller mig för att undvika en debatt i sakfrågan, för att bära falskt vittnesbörd om relationerna mellan Anders Clason och Jan-Erik Wikström. Och han säger att ”vi klarar våra relationer”. Jag kan försäkra att samtliga kulturrådets ledamöter, inkl. dess ordförande, med stort intresse följer debatten i dag. De har med stor oro väntat på att få höra vad kulturministern skulle svara på de frågor som jag har ställt. De är medvetna om att propåerna från utbildningsdepartementet allvarligt kan inskränka kulturrådets möjligheter att verka på kulturområdet på det sätt som var tänkt. Det är bara så. Därför har jag tagit upp denna fråga. Ta upp debatten när regeringsbeslut föreligger, säger utbildningsministern till min häpnad. Skall vi stillatigande vänta på att regeringen fattar beslut, innan vi från oppositionssidan tar upp en diskussion om konsekvenserna av dessa beslut? Vi har väl ändå en plikt att försöka påverka utvecklingen, att påverka de diskussioner som departementet för med institutioner och myndigheter! Därför har jag tagit upp frågan nu för att om möjligt förhindra att en sådan nyordning införs, eftersom jag menar att den vore till skada. Det är inte fråga om något så oskyldigt som att bara förkorta tiden för anslagsframställningar. Gå i så fall ut tidigare med budgetanvisningarna! Hänvisningen till högskoleområdet är relevant. Vi är medvetna om problemet. Men om vi vill behålla en samordnande myndighet på området, UHÄ, måste denna få alla anslagsframställningarna. Det är att leda debatten in på ett sidospår när man talar om detta som om det gällde oskyldiga frågor som städkostnader. Det handlar verkligen om helt andra avvägningar. Vi borde enas om att arbeta för att stärka stödet till kulturen, säger utbildningsministern. Jag har upplevt det så att kulturrådet har gjort betydande insatser för att stärka kultursektorn. Kulturrådet har försökt stå på barrikaderna. Men nu har det blivit åthutat vid ett flertal tillfällen. Och de propåer som nu görs och som förtydligas i interpellationssvaret — det är alltså inte fråga om skvaller, utan ministern har muntligt och skriftligt gjort dessa förtydliganden — befarar jag allvarligt kommer att försvaga kulturrådet. Vi stärker väl inte kulturpolitiken genom att sätta munkavle på kulturrådet och avväpna det? Jag har i min hand en skrivelse som kulturutskottet fick för några dagar sedan från Amatörteaterns riksförbund. Man skriver där: ”Vi kan icke acceptera att förutsättningarna för Statens kulturråds fortsatta verksamhet så kraftigt försämras, vilket skulle kunna gå ut över det unika inflytande som förtroendevalda har utöver kulturrådet. DETTA FÅR ICKE SKE. Vi anser att den statliga kulturpolitiken nu börjar avvika från den av en enig riksdag 1974 antagna kursen, och att regeringen därför inför riksdagen snarast måste lägga fram en samlad syn på sin kulturpolitik.” Jag har ganska flitigt kontakter med institutioner, organisationer och kommuner ute i landet. Jag får många vittnesbörd om uppskattning av kulturrådets insatser. Jag får också många vittnesbörd om oron för de ingrepp som gång efter annan görs från regeringens sida. Det är delvis dessa ingrepp som jag har hänvisat till i mitt första inlägg.

Herr talman! Jag har verkligen ingen lust att sätta munkavle på någon. På detta område torde det vara omöjligare att göra det än på något annat område. Vad vi diskuterar är ju de anvisningar om de formella anslagsframställningarna som ännu inte har utfärdats av regeringen men som under hand har diskuterats. Då frågar Georg Andersson: Får inte oppositionen påverka? Jo visst, självfallet. Men det är litet lustigt att man för den debatten i riksdagen innan det ännu finns något faktiskt underlag för den. Vi kan väl inte ha som en allmän ordning att vi i riksdagen under ärendenas beredning i regeringskansliet och underlydande myndigheter diskuterar promemorior och annat sådant som framställs? Det blir en väldigt konstig ordning. Jag förstår den oro som finns på många håll ute i landet, ty det är svårt att värna om kultursektorn i hårda tider. Det blir inte lättare när debatterna i riksdagen kommer att handla om formalia i stället för om realia. Men jag vill säga till dem som är oroliga, att de bör vänta på budgetpropositionen. Då skall de finna att kultursektorn kommer att klara sig ganska oskadd genom den här ytterst hårda budgetprocessen. Och det är det viktiga. Jag är den förste att erkänna att kulturrådet utför ett utomordentligt arbete —- inte bara vid handläggningen av alla formella ärenden som strömmar genom kulturrådet utan också, och inte minst, på opinionsbildningens område. Det är en delikat uppgift att både vara en myndighet som utfärdar otaliga anvisningar och föreskrifter och samtidigt bilda opinion i artiklar, tal och på annat sätt. Det tycker jag att kulturrådets tjänstemän, många av dess ledamöter och framför allt dess ordförande gjort på ett ytterst skickligt sätt. Men det är en svår balansgång. Det var den balansgången som föranledde Kommunförbundets socialdemokratiske ordförande att gå till attack mot kulturrådet, och jag är glad att Rolf Wirtén kunde försvara — mot den socialdemokratiske ordföranden i Kommunförbundet — kulturrådets ordförandes rätt att bilda opinion för avgiftsfria boklån. Och där är vi ju överens. Men den här oron för anslagen till kultursektorn får inte innebära att man inte rationellt prövar frågor om budgetprocessens förenkling och annat sådant. Låt inte upphetsningen och oron över kulturanslagen förväxlas med en debatt om tidpunkter för framställningar om personallöner och allt möjligt annat. Det är väldigt viktigt vid hanteringen i departementet att man har klart för sig att det man måste koncentrera sig på är inte alla de här automatiska posterna, uppräkningen av löner och sådant. Det sköts utmärkt av andra krafter. Det man skall koncentrera sig på är ju möjligheten att få fram mera resurser, att göra väsentliga omprioriteringar. Kulturrådet och vi är överens om att detta är det väsentliga, och kulturrådet får nu möjlighet att fastställa när underställda myndigheter skall komma in med de här angelägna önskemålen. Det är den avvägningen vi är väldigt intresserade av, och den diskussionen hoppas jag vi skall kunna få föra många gånger här i kammaren.

Herr talman! Debatten lider mot sitt slut, och jag vill bara göra en summering. Jag har konstaterat att utbildningsministern undviker att analysera konsekvenserna av de föreslagna nyordningarna. Det är inte bara anvisningar, utan det är nyordningar som i grunden berör frågan huruvida den breda representation som finns i kulturrådet skall få reell möjlighet att göra en total övergripande bedömning av insatsen på kulturområdet. Utbildningsministern talar om att det inte finns något underlag för den här debatten. Men utbildningsministern bekräftar själv i interpellationssvaret att inom utbildningsdepartementet övervägs f.n. den ordning som sedan beskrivs. Och i fortsättningen talar utbildningsministern om denna ordning såsom någonting som redan är klart. Jag hoppas att utbildningsministern har förmåga att ta intryck av debatten och tänka om. Jag skall notera med tacksamhet om det är så att kultursektorn klarar sig oskadd i budgetpropositionen. Vi får återkomma till den frågan senare. Sedan är det litet försåtligt, när det gäller debatten som vi hade i fredags om avgiftsfria boklån, att krypa bakom en socialdemokratisk ordförande i Kommunförbundet. Regeringen får lov att ta ansvar för de beslut den har fattat. Regeringen har upphävt kulturrådets skrivelse till kommunerna, där kulturrådet refererar riksdagens vid upprepade tillfällen uttalade principiella uppfattning om avgiftsfria boklån. Detta har regeringen upphävt och skapat ett intryck ute i landet av att nu står statsmakterna inte längre för denna ståndpunkt. Därmed har man åstadkommit kulturpolitisk skada. Det var den debatten, om de kulturpolitiska effekterna av regeringens ställningstagande, som jag i fredags beklagade att man inte kunde föra. Då talade ekonomiministern enbart om de formella aspekterna.
Herr talman! Det är svårt det här med det formella och det reella. Det har märkts i Georg Anderssons inlägg här i dag, och den interpellation som Georg Andersson ställde till mig och som Rolf Wirtén svarade på var ett exempel på detta. Det handlar om skilda frågeställningar. Den ena frågan, om regeringens syn på avgiftsfria boklån, var egentligen jag skyldig att svara på. Den andra gällde föreskrifter från en statlig myndighet till kommunerna. Varje erfaren kommunalman och var och en som suttit i ett departement vet att det är nödvändigt att göra de här distinktionerna. En del förmår inte göra detta. Jag är litet förbluffad över att Georg Andersson, som ändå är ordförande i ett riksdagsutskott, inte inser att regeringen kan säga att boklån bör vara avgiftsfria men att kulturrådet inte kan ge föreskrifter av denna innebörd på ett område som kommunerna har ansvar för. Det har att göra med ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. På samma sätt är det fullt möjligt för mig att säga: Vi skall förenkla budgetprocessen och anslagsframställningarnas karaktär på kulturområdet. Det är sådant som ger underlag för det som är viktigt, nämligen ställningstagande till reformer och omprioriteringar. På den punkten tror jag att Georg Andersson och jag är överens, och när man har glömt alla adiafora som har förekommit i den här debatten är det ändå detta som är viktigt. Det övriga tror jag att med fullt förtroende kulturrådets kanslichef och mitt folk på departementet kan klara av. De är ganska bra på det här med budgetprocesser och anslagsframställningar. Och så kan Georg Andersson och jag koncentrera oss på politikens innehåll.
Herr talman! Allra sist vill jag då betona att regeringens beslut den 15 oktober angående avgiftsfria boklån inte innehöll någon som helst markering av att regeringen hade någon ståndpunkt i den frågan. Det var först sedan jag väckt interpellation och regeringen tvingats till en deklaration här i kammaren förra fredagen som det bekräftades att regeringen står fast vid vad riksdagen har uttalat om vikten av avgiftsfria boklån. Jag tackar för att det beskedet kom, men det var som sagt först efter det att interpellation var väckt.

Herr talman! Efter samråd med interpellanten får jag meddela att Inga Lantz interpellation nr 86 angående riksyrkesskolorna kommer att besvaras den 14 januari 1982.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig hur långt den utredning som bl.a. skall ta upp frågan om arbetsförmedling på kulturområdet har hunnit och när en slutredovisning kan väntas. Den utredning som Stina Eliasson hänvisar till i sin fråga skall i första hand se över förmedling av korttidsanställningar på kontorsområdet och viss förmedling inom kulturområdet. Av direktiven till utredningen framgår att frågan om korttidsanställningar på kontorsområdet skall behandlas med förtur. Utredningen som började sitt arbete under sommaren 1980 räknar med att vid årsskiftet 1981-1982 avge ett delbetänkande angående kontorsområdet. Därefter kommer utredningen att behandla frågan om förmedling inom kulturområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Tyvärr får jag mina farhågor bekräftade. Ingenting har alltså hänt vad avser utredningen om artistförmedlingen. Den utredning som arbetsmarknadsutskottet hänvisade till, när min motion 1979/80:1794 avslogs av riksdagen i fjol, har inte börjat arbeta med uppdraget. Jag anser detta otillfredsställande. För musiker och andra artister gäller som bekant alldeles specifika förhållanden jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. Artister byter arbetsgivare ofta, ibland flera gånger per dag, och är alltså i behov av ständig förmedlingsservice. Denna intensiva specialservice har inte AMS och organisationsförmedlingarna helt förmått ställa upp med. En orsak är att artister måste ha service utanför vanlig kontorstid, under helger och när som helst. Den service artisterna är i behov av kan bl.a. de privata produktionsbolagen ge. Det handlar faktiskt om arbete, inkomster och försörjningsmöjligheter för våra artister. Lagen om arbetsförmedling är gammal — sedan 1935. På nästan 50 år har mycket förändrats, och lagar kan också behöva anpassas till verkligheten. Det är klart att man skall följa lagar, och alla människor i vårt land är säkert ense om att man inte skall behöva betala för att få ett arbete. Men det är inte fråga om det heller. AMS är kontrollmyndighet i fråga om lagen om arbetsförmedlings efterlevnad, men det är mycket väl bekant att AMS uppträtt oskickligt och klumpigt mot seriösa och ansvarsmedvetna manager och produktionsbolag. Det är kärvt på arbetsmarknaden. Här finns nu duktiga, seriöst arbetande människor i produktionsbolagen med fullmakter från orkestrar och andra artister, som håller en mängd människor i arbete och betalar skatt och avgifter. Och det kostar inte staten något, utan staten tillförs det som också är ekonomiskt värdefullt. I ett fall ganska nyligen anmälde AMS ett produktionsbolag för olaga arbetsförmedling. Åklagaren ansåg att det inte fanns något åtalbart. AMS gick vidare till riksåklagaren, som inte heller fann något åtalbart. Under tiden har många människor varit utsatta för oförtjänt lidande och nästan blivit stämplade som brottslingar. Jag frågar statsrådet: Hur ser arbetsmarknadsministern på det faktum att frågan om artistförmedlingen, efter år av tidigare utredningar och flera påpekanden här i kammaren, ännu inte har fått en riktig lösning? Frågan om artistförmedling har varit uppe till debatt många gånger, också i denna kammare. Det måste snarast hända något på det här området. Till sist: Hur vore det med ett samarbete, där produktionsbolagen blev samarbetspartner med AMS och organisationsförmedlingarna, eller licensiering från AMS till seriöst arbetande manager enligt internationellt mönster?
Herr talman! Både när det gäller de s.k. skrivbyråerna och i fråga om artistförmedlingen handlar det om gränsdragningen till lagen om arbetsförmedling. Det är anledningen till att dessa båda frågeställningar har förts in i samma utredning. Något måste tas före det andra, och enligt direktiven är det alltså des.k. skrivbyråerna som skall behandlas med förtur. Det innebär inte att frågan om artistförmedling alldeles ligger för fäfot. Utredningen kartlägger naturligtvis parallellt de förhållanden som råder på artistförmedlingens område. Därutöver kan jag upplysa Stina Eliasson om att vi också inom departementet har ett arbete i gång, där vi prövar möjligheterna att organisera denna förmedlingsverksamhet på kulturområdet i särskilda former. Och som Stina Eliasson har noterat råder det numera — det kan vi väl säga — ett visst lugn på artistförmedlingens område. Det innebär inte att allt är i sin ordning. Vi måste mera varaktigt än vad som f. n. är fallet skapa klarhet när det gäller gränsdragningen mellan vad som är arbetsförmedling och annan verksamhet. Den hjälpen skall vi ge de seriösa bolag som är verksamma på detta område, så att de vet vad de kan rätta sig efter och vilken verksamhet som är lagenlig. Jag hoppas därför att utredningen under loppet av 1982 skall klara av också denna uppgift.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det kompletterande svaret. Det känns bra att höra att statsrådet har förståelse för problemet och att han konstaterar att allt inte är i sin ordning. Min förhoppning är nu att utredningen snarast kommer med ett slutbetänkande också när det gäller artistförmedlingen.

Herr talman! Jag vill till slut bara försäkra Stina Eliasson om att detta skall ske och i viss utsträckning redan har skett. Både jag och min företrädare har haft sådana överläggningar med bolagen på detta område, och utredningen har haft och kommer också att ha liknande kontakter.

Herr talman! Arne Andersson i Ljung har frågat mig om jag anser att AMS beslut om nedläggning av förläggningarna för specialanvisad arbetskraft överensstämmer med riksdagens tillkännagivande i frågan. Sedan frågan behandlats i arbetsmarknadsutskottet under våren 1981 har AMS i september 1981 meddelat länsarbetsnämnderna att det är möjligt att ha kvar förläggningarna även efter år 1982. Den nedläggningsplan som AMS tidigare fastställt gäller alltså inte längre, vilket innebär att nedläggningen av förläggningarna inte behöver skyndas på. Detta överensstämmer också med riksdagens tillkännagivande till regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det förträffliga svaret på frågan. Det framgår inte av svaret när AMS har gett besked om de här ändringarna. Det är en förklaring till att jag helt onödigt har ställt min fråga, som ju berör dels de människor som det här är fråga om, dels de anställda vid dessa stationer. De känner nämligen en viss oro och har stö t sig frågande till att riksdagens så pass bestämt gjorda uttalande i maj månad i år inte har fått någon annan effekt och att planeringen beträffande avvecklingen fortgick som om ingenting hade hänt. Detta meddelades mig för två veckor sedan, vid den tid då jag ställde frågan. Det skulle ha varit intressant att veta hur man hade tänkt. Anledningen till att det var oro i ledet var ju onekligen att av de 21 —om jag minns rätt — stationer som fortfarande finns kvar har det för 3 redan fattats beslut om nedläggning och 15 rubricerats som planerade för nedläggning 1982. Det var ett fullgott skäl för dem att ställa frågan: Är det mycket värt att låta utredningens resultat verka för de övriga tre som är kvar? Jag tycker att statsrådets svar är fullt tillfredsställande. Men oron hos dem som detta gäller skulle kanske ha bringats till ett lugnare skede, om de hade fått sitt svar något tidigare än som nu tydligen varit fallet. Jag vill peka på en annan fråga, som statsrådet möjligen kan avge synpunkter på. I min egen valkrets har vi en station i Dals-Ed, där det har sagts mig — vilket är en liten brasklapp — att AMS har gjort en försäljning av anläggningen utan att vare sig höra med eller underrätta de anställda. Det kändes naturligtvis litet underligt för dem. När man har statsrådets nyss givna svar i bakhuvudet, ter det sig ännu mer underligt att man just nu under hösten har föranstaltat om en försäljning — jag bortser då från att man har brustit så förskräckligt i fråga om underrättelseskyldigheten — med tanke på att det har sagts att man skall avvakta utredningen beträffande den vidare nedläggningen. Jag är intresserad av att höra statsrådets synpunkter också på detta.
Herr talman! Får jag på de här båda frågorna svara genom att hänvisa till vad arbetsmarknadsstyrelsen meddelat länsarbetsnämnderna i brev av den 28 september. Där sägs: ”Nedläggning av förläggningarna behöver inte forceras, vilket innebär att det är möjligt att i vissa fall ha kvar förläggningsboende även efter 1982. Det förutsättes dock att det finns tillräckligt med lämpliga arbetsobjekt för att sysselsätta dem som bor på förläggningen ——-.” Detta innebär alltså att länsarbetsnämnderna kan hantera denna fråga utifrån de här riktlinjerna. När det gäller den plats som Arne Andersson nämner, nämligen Dals-Ed, framgår det av ett beslut med anledning av en framställning till arbetsmarknadsstyrelsen att man just där inte har tillgång till arbetsobjekt som gör det möjligt att driva denna arbetsplats vidare. När det däremot gäller två andra SA-arbetsplatser i samma län, dvs. Älvsborgs län — det är arbetsplatserna i Bengtsfors och i Ljung — är nämndens bedömning att ”det är möjligt att t. v. finna tillräckligt med lämpliga arbetsobjekt för de båda arbetsplatserna samt att förutsättningar finns att kunna utnyttja platserna i förläggningarna på ett tillfredsställande sätt”. I de fallen innebär alltså anvisningen från arbetsmarknadsstyrelsen att förmedlingen har möjlighet att fortsätta att driva dessa förläggningar t. v.
Herr talman! Statsrådets svar är möjligen en förklaring till att missförståndet kan ha levat kvar så länge. Brevet hade ju den lydelsen, att nedläggningen inte behöver forceras.

För den skull tycker jag det är utomordentligt viktigt att få klarlagt hur det förhåller sig. Är det på det sättet att den tidigare meddelade nedläggningen inte skall gälla just nu, såsom den första delen av meningen ger antydan om, då tycker jag det är bra. Det är precis i enlighet med vad riksdagen beslutade i samband med den stora arbetsmarknadspolitiska debatten i våras. Då har de berörda fått det svar de vill ha.
Herr talman! Arne Andersson får komma ihåg förutsättningarna, nämligen att det tidigare gällde att man före utgången av 1982 skulle ha avvecklat de här förläggningarna. När man därför nu säger att man inte behöver forcera den omstrukturering som detta skulle ha inneburit, så är det just mot bakgrund av att det hade behövts en forcering för att klara den arbetsuppgiften inom den kvarstående tidsrymden. Men med riksdagens uttalande och de riktlinjer som lämnats av styrelsen med anledning därav och som nu gäller kan alltså förläggningarna, i den utsträckning det finns kvar lämpliga arbetsobjekt, leva vidare.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har i en interpellation frågat mig om regeringen anser det stämma överens med Sveriges sysselsättningsoch handelspolitiska mål att statliga verk lägger ut omfattande beställningar hos utländska storbolag. Han har också — med hänvisning till utlagda beställningar hos Westinghouse av transformatorer till kärnkraftsreaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 — frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att hindra att sådana fall upprepas. Yngve Nyquist har frågat om industriministern har övervägt regeringens möjligheter att ingripa, så att nämnda order kan placeras hos ASEA i Ludvika. Frågan har överlämnats till mig. Jag besvarar därför Lars-Ove Hagbergs interpellation och Yngve Nyquists fråga i ett sammanhang. Bestämmelserna om statlig upphandling finns i upphandlingskungörelsen . De överväganden som har legat till grund för kungörelsens utformning har redovisats för riksdagen och därvid lämnats utan erinran . Föreskrifterna i kungörelsen har utformats så att de skall främja konkurrens, objektivitet och offentlighet i den statliga upphandlingen. Ytterst syftar föreskrifterna till att staten skall få en så fördelaktig upphandling som möjligt. sens regler om affärsmässighet ankommer det på regeringen att fatta beslut om det. Det kan i så fall gälla ärenden i vilka t.ex. försvars-, sysselsättningseller försörjningsberedskapsskäl skall tillmätas stor betydelse vid sidan av de affärsmässiga förhållandena. Skälen för att åstadkomma en så gynnsam statlig upphandling som möjligt har inte blivit mindre viktiga nu än de var när upphandlingskungörelsen infördes. Jag vill understryka att sambandet mellan sysselsättningen hos svenska företag och svenska myndigheters upphandling inte kan ses så isolerat som frågeställarna gör. Som ett litet exportberoende land ligger det främst i vårt eget intresse att upprätthålla fri och öppen konkurrens om statliga beställningar i olika länder. Detta har Sverige länge verkat för i bl.a. GATT. Sådana ingrepp i konkurrensen som frågeställarna efterlyser skulle försvaga trovärdigheten i den svenska handelspolitiken. Tendenser till internationell konkurrensbegränsning är ett större hot mot vår sysselsättning och välfärd än den konkurrens som svenska företag får vidkännas på hemmamarknaden så länge frihandeln upprätthålls. Beträffande den i frågorna nämnda upphandlingen av transformatorer vill jag upplysa om att valet av leverantör har träffats av de båda bolagen Forsmarks Kraftgrupp AB och Oskarshamnsverkets Kraftgrupp AB. Vattenfall har på uppdrag av de båda bolagen infordrat och värderat anbud för att samordna upphandlingen. Jag anser inte att det finns skäl att gå närmare in på detta upphandlingsärende eller att utifrån det ifrågasätta den ordning som tillämpas för statliga myndigheters upphandling.

Fru talman! Jag tackar för svaret på interpellationen. Upphandlingen av transformatorer till kärnkraftverken i Forsmark och Oskarshamn är en av de största enskilda beställningar som Vattenfall har varit inkopplad på under de senaste åren. Det är fråga om en upphandling av transformatorer i hundramiljonersklassen. Vattenfall är också den enda upphandlare som har erfarenhet och kompetens på detta område. Det är därför som Forsmarksgruppen och Oskarshamnsgruppen gett Vattenfall i uppdrag att sköta upphandlingen, dvs. värdera, samordna och förhandla. Man må ha vilken uppfattning som helst om kärnkraften. Men skall det upphandlas transformatorer till redan beslutade kärnkraftverk och det inom Sverige finns en transformatorproduktion som är teknologiskt avancerad och konkurrenskraftig, borde det vara självklart att upphandlingen skall stanna inom Sverige. Men vad händer? Jo, jätteordern går till det multinationella bolaget Westinghouse förbi näsan på ASEA och till sist förbi de arbetare som skulle producera transformatorerna, nämligen de som är anställda på ASEA i Ludvika. Detta är, såvitt jag kan förstå, en industripolitisk skandal av stor dignitet. Hur kunde Vattenfalls experter rekommendera att välja Westinghouse före ASEA? Först och främst var det i förhandlingens slutskede ingen större skillnad i bud än att regeringen kunde ha avgjort ärendet till ASEA:s förmån. Vad gäller den teknologiska konkurrenskraften finns det heller inga större skillnader. Avgörandet måste ha skett utifrån strikta affärsmässiga principer. En stor del av skulden måste man emellertid lägga på ASEA-ledningen. Uppenbarligen har ASEA försökt ”köra upp” Vattenfall samt Forsmarksoch Oskarshamnsgrupperna med ett mycket högt förhandlingsbud från början. Det är en vanlig metodik som storfinansen använder. Detta gör man naturligtvis utan hänsyn till det svenska näringslivet, industrialiseringen och sysselsättningen. Här får vinsterna och profiterna vara avgörande. Men det finns även en annan fråga som kommer in i bilden vid bedömningen, och det är finansieringen. Nu har tydligen Westinghouse erbjudit en mycket fördelaktig finansiering av upphandlingen. Men detta kan ju inte vara ett avgörande skäl. Nog förefaller det vara märkligt om inte ASEA, som har Skandinaviska Enskilda Banken bakom sig, och Vattenfall, som borde ha goda kontakter med regeringen, kunde komma överens om finansieringen. Det borde inte vara något problem att fixa den saken. En annan fråga som man måste ställa sig är: Skulle detta kunna hända i något annat land där man har en egen konkurrenskraftig produktion av transformatorer? Västtyskland och Siemens. Svaret är ett klart nej— det skulle inte ha kunnat hända. Sådan är marknaden. Och det är i det här läget som den svenska tennsoldaten för frihandeln — den här gången i form av en arbetsmarknadsminister som är ansvarig för energipolitiken — säger att vi får ta sådana här smällar, i den heliga frihandelns namn. Kort sagt: Vi skall underordna vår industri, vårt kunnande och vår upphandling den internationella kapitalismens villkor. Det får naturligtvis konsekvenser. Detta sker i ett politiskt läge när regeringen nyligen devalverat och ånyo lagt nya bördor på lönearbetarnas axlar. Devalveringen ingick i något slags politik för att gynna svensk industri. Samtidigt har det förts en väldig propaganda för att vi skall köpa svenskt — men det gäller tydligen inte Vattenfall, Oskarshamnsgruppen och Forsmarksgruppen. Regeringen visar, som jag ser det, en total handlingsförlamning — vilket också svaret på mina frågor bekräftar. Att en stororder får gå oss förbi bekymrar inte arbetsmarknadsministern — i varje fall inte i det svar han har gett. Konsekvenserna blir mer import, mindre jobb i utsatta regioner och att svensk industrikapacitet undergrävs — det bekymrar tydligen inte heller arbetsmarknadsministern. Vi är ett litet, exportberoende land och skall tiga och göra som den internationella kapitalismens frihandelsregler säger. Frågan kan inte göras så enkel som arbetsmarknadsministern vill göra den. Skall vi köpa svenskt — om vi går ut med den linjen — måste det också få en praktisk och politisk tillämpning. Det måste vara bristande solidaritet och moral att i detta läge låta krassa vinstintressen och affärsmässighet avgöra att det amerikanska Westinghouse väljs före ASEA. Vad värre är: Det är Westinghouse som på olika sätt — ibland har det kallats mygel — har lyckats krångla bort all skattskyldighet och bli nolltaxerare vid sitt engagemang vid Ringhals. Bara detta borde ha föranlett Vattenfall, som varit inkopplat, att gå till regeringen med detta upphandlingsärende. En fråga i sammanhanget: Har inte Vattenfall som myndighet någon sådan instruktion för sin verksamhet — att man i sådana här känsliga fall skall kontakta regeringen och samråda för att se hur affärsmässigheten skall praktiseras? Det borde vara en självklarhet. En annan fråga: Hade regeringen — om man fått ärendet till avgörande — tänkt sig att bidra till att ASEA fått ordern? Frågan är naturligtvis om regeringen över huvud taget har någon politik på det här området. Det är en låt-gå-politik som blir regeringens kännemärke — svaret på mina frågor ger det intrycket.

Nästa fråga som inställer sig och som jag tagit upp är: När kommer nästa upphandling som skall gå oss ur händerna? Det kan bara vara ett utslag av handlingsförlamning om man accepterar den här politiken utan att ha någon beredskap. Det enda vettiga nu borde vara att ändra det statliga upphandlingsreglementet så att det kompletteras med att det i upphandlingsärenden skall invägas samhällsekonomiska, sociala, regionala och sysselsättningsmässiga faktorer.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret, som jag emellertid inte är nöjd med. Med hänsyn till Lars-Ove Hagbergs inlägg kan jag korta ned min kommentar något. ”Skälen för att åstadkomma en så gynnsam statlig upphandling som möjligt har inte blivit mindre viktiga nu än de var när upphandlingskungörelsen infördes”, heter det bl.a. i svaret, där det f. ö. vidgås att regeringen har dispensrätt. Ja, jag är inte obekant med upphandlingskungörelsen. I realiteten blev svaret på min direkta fråga nej. Men frågan kan ställas: Vad är då en ”gynnsam statlig upphandling”?

Är det då en gynnsam statlig upphandling, sett ur samhällets synpunkt, att en relativt stor order, som väl skulle ha passat Ludvika, får placeras hos ett amerikanskt företag? I min fråga är jag inte ute efter att vara supporter till ASEA, företaget klarar sig nog galant ändå. Däremot är jag ute efter att rädda jobb åt ASEA:s anställda i Ludvika, en kommun som är hårt drabbad av arbetslöshet. I det intresset tycker jag att statsrådet också skulle kunna biträda mig och framför allt de anställda vid ASEA, Ludvikaverken.

Fru talman! Får jag först alldeles entydigt beklaga att den här ordern inte hamnade i Sverige, hos ASEA. Läget är emellertid det, precis som Lars-Ove Hagberg säger, att det är Vattenfall som har den kompetens som erfordras för att bedöma en upphandling av det här slaget. Det var därför man fick uppdraget från Forsmarksgruppen och Oskarshamnsgruppen att sköta om anbudsgivningen och värdera den. Jag har inhämtat att det kom in sex anbud. Westinghouse låg redan från början klart lägst. Det handlar inte om några futtiga procent, utan om en mycket stor skillnad. Under diskussionernas gång skedde emellertid en jämkning.

I det läget kunde inte beslutet anstå, för man hade också krav att vänta från leverantören av generatorskenorna, om hela denna process hade blivit försenad. Det är inte så att regeringen har haft frågan för bedömning. Vattenfall har självständigt gjort denna prövning. Men beslutet har fattats av FKG och OKG. Även om regeringen skulle vilja, kan den som bekant inte överta beslutsfattandet i civilrättsliga bolag. I OKG har staten inte heller möjlighet att som ägare ensidigt diskutera villkoren. Även om vi hade haft den här typen av frågor till bedömning i regeringskansliet, skulle vi ha varit beroende avatt antingen falla tillbaka på den kompetens som Vattenfall har eller bygga upp en egen kompetens för att hantera frågorna. Men det avgörande i det här fallet är alltså att frågan inte har varit föremål för regeringens prövning. Får jag till slut, fru talman, säga att det ju ändå är så att ASEA till följd av stort kunnande och mångårig verksamhet i hela världen tar hem order på liknande anläggningar runt om i världen. Vi är i vårt land i hög grad beroende av att frihandel tillämpas. Vi har också ett klart intresse av att skydda frihandelsreglerna just för att klara sysselsättningen och produktionen här hemma. Det är beklagligt att ASEA i det här fallet inte har hängt med i konkurrensen, men det innebär inte att vi får agera så kortsiktigt, att vi 8 Riksdagens protokoll 1981/82:42-45 skadar möjligheterna i framtiden för ASEA och andra företag i Sverige att upprätthålla sin produktion och sysselsättning i konkurrens med andra.
Fru talman! Regeringen har inte haft detta ärende för bedömning, betonar statsrådet. När saken var aktuell i början av oktober sade statsrådet i en intervju för TT att han inte kände till Vattenfalls upphandling. Jag begär givetvis inte att statsrådet skall vara informerad om allt vad Vattenfall eller andra statliga företag håller på med. Däremot finner jag det önskvärt att statsrådet förskaffar sig sådana kanaler till information att han får reda på när svårt utsatta bygder har en chans att få ett tillskott av arbetstillfällen. Jag hoppas att statsrådet är medveten om vår bygds situation, arbetsmarknadsmässigt sett, efter de uppvaktningar som gång på gång har gjorts hos både statsråd och statssekreterare i såväl industrisom arbetsmarknadsdepartementet. Varom inte är jag verkligen besviken. Det finns dock en möjlighet att ingripa genom dispens, om man vill använda sig av den.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern beklagar nu att ordern inte hamnade hos ASEA. Ja, det kan man ju göra, men vad gör regeringen i sin politik för att verkligen se till att sådana order hamnar inom landet? Det är detta som jag kallar låt-gå-politik: att först proklamera att vi skall köpa svenskt och sedan i stort sett stå handlingsförlamad, när svenska myndigheter gör sina bedömningar. Jag vill inte att regeringen skall göra någon teknisk bedömning, men regeringen borde väl kunna göra en politisk bedömning utifrån arbetsmarknadsläget i landet och med hänsyn till vilken bransch det gäller och de rådande förhållandena för ifrågavarande bransch. Man bordet.ex. också ta hänsyn till att inget annat land som har en sådan här konkurrenskraftig industri skulle — trots frihandel — tillåta att en order som denna gick till företag utanför det egna landet. Det är bara Sverige som skall vara prinsessan på ärten och tillåta sådant. Beror detta på att Sverige är ett litet land, som ständigt måste underordna sig? I så fall tycker jag att arbetsmarknadsministern bör svara på denna fråga: Vad händer i nästa skede? Svensk industri kommer att ytterligare trängas tillbaka, om den inte politiskt återförsäkrar sig om åtminstone basgarantier för tillverkning på ett område där man besitter särskilt kunnande. Jag frågade om regeringen skulle ha kunnat göra en annan bedömning. På den frågan får jag inget svar, inte heller på frågan om regeringen tänker göra några andra bedömningar. Jag förstår då att man inte tänker göra det. Jag tycker att det är kortsiktigt, om man utgår från att man inte skall göra något politiskt för att rätta till saken. Då är ju vår nationella sysselsättning och vår industri verkligen hotade. I vad gäller upphandlingsprinciperna och regeringens ansvar får jag också samma svar: Det skall inte bli någon ändring, och regeringen ser heller ingen fara i detta. Då måste man fråga sig: Vad händer i nästa steg, nästa gång när sådant här inträffar? Skall vi även då bli överkörda av sådana multinationella jättar som Westinghouse? Såvitt jag förstår hade Vattenfall att tekniskt bedöma budet från Westinghouse. Man hade gjort det och hade budet ganska klart för sig. När det gäller ASEA vet jag inte om företaget hade sjabblat eller inte. Är det så, faller naturligtvis ansvaret oerhört tungt på ASEA-ledningen, något som också borde föranleda att regeringen agerade, så att svensk industri blir slagkraftig. Jag tycker att man inte kan vara flat på den sidan heller. ASEA-ledningen har tydligen kommit med ett överbud och sedan kunnat pruta. Men bakom det kommersiellt osäkra, som arbetsmarknadsministern nu talar om, måste väl i så fall dölja sig finansieringen. Om det är finansieringen som skulle ha varit problemet för Vattenfall, är det ytterst märkligt om inte ASEA med Skandinaviska Enskilda Banken i ryggen klarar av detta. Hur skall vi då i det här landet kunna klara av industribeställningar i framtiden? Det ter sig mycket märkligt.
Fru talman! Får jag först till Yngve Nyquist säga att jag och andra på departementet är väl medvetna om sysselsättningsläget i västra Bergslagen. Just därför får vi inte agera så, att vi långsiktigt ytterligare kan förvärra läget för svensk industri oavsett var den är belägen. Tvärtom måste vi genom att gå den andra vägen se till att möjligheterna för svensk industri att hävda sig på världsmarknaden förbättras både när det gäller den ekonomiska politiken och när det gäller handelspolitiken. Som ett litet land, mycket beroende av frihandeln, är vi naturligtvis utsatta. Det är säkert så som Lars-Ove Hagberg säger, att många andra länder skulle tillämpa mera protektionistiska principer än vad vi är beredda att göra. Men fullt så illa är det ju inte att alla dörrar är stängda till alla länder. Tvärtom lyckas våra multinationella företag — om jag får använda det ordet — plocka hem order runt om i världen. Om vi agerar kortsiktigt i vår upphandling, kan vi straffas mycket eftertryckligt genom att större marknader stängs för våra företag. Vi har en möjlighet att göra undantag från upphandlingskungörelsen. Det skall regeringen bedöma utifrån de principer som jag redovisade i mitt svar. Det får ske från fall till fall, men i bakhuvudet måste hela tiden ligga frågan: Vad är långsiktigt klokt just för att man skall kunna klara sysselsättning och produktion och ett upprätthållande av en i avspärrningstider nödvändig produktion i Sverige? Denna aspekt måste finnas med i bedömningen vid varje enskilt tillfälle. Därför går det inte att svara på Lars-Ove Hagbergs fråga om vad som händer i varje enskilt fall som kan dyka upp framöver. Beträffande diskussionen om principerna i det här fallet, så gäller att regeringen inte har haft frågan uppe till prövning.
Fru talman! Det är väl på det sättet att ASEA har betraktat det här som en förhandlingsupphandling. Man har gått ut med ett högre pris, och det har man tydligen varit beredd att reducera. Några av oss hörde i går kväll vid en sammankomst på IVA professor Gunnar Hambraeus resonera kring betydelsen av teknikupphandling, upphandling och samhällsekonomi samt kompetensuppbyggnad. Som det har sagts i den här debatten är Sverige ett litet land. Ändå har vår industri lyckats nå ut över världen med sina exportartiklar. Det har den kunnat göra tack vare att en del av våra industrier har fått möjligheten att svara för stora projekt inom landet. Därigenom har de fått referensobjekt. Det gäller ASEA i samarbete med Vattenfall samt L M Ericsson och det företagets samarbete med televerket. Naturligtvis har det den allra största betydelse. Därför är man rätt förundrad över att en order av detta slag skall få gå ett svenskt företag förbi. Statsrådet avfärdar nu våra frågor. Jag vet inte vad som har rört sig i bakhuvudet på dem som har bedömt priser samt vid bedömningen av angelägenheten att ingripa eller inte ingripa. Jag bedömer väl den här situationen så, att när man nu erbjöds ett lägre inköpspris, är det ändå på lång sikt ett ganska högt pris som man får betala, när beställningar av det här slaget går svenska företag ur händerna.
Fru talman! Jag vill instämma i det sista som Yngve Nyquist sade, nämligen att det är ett ganska högt pris som vi på lång sikt får betala när beställningar av det här slaget går oss ur händerna. Jag frågade arbetsmarknadsministern: Vad skulle hända om regeringen hade prövat det här ärendet? Skulle samma skäl gälla? Nu säger arbetsmarknadsministern att regeringen inte har prövat ärendet. Men finns det något undantag som skulle ha kunnat vara giltigt för regeringen? Det vore intressant att få veta det. Kanske är det också intressant att få reda på hur man skall handla i framtiden. Efter vad jag kan förstå är inget skäl giltigt här. Det betyder att det sysselsättningsmässiga läget i Bergslagen, Norrland och andra områden inte är giltigt. Vår industrikapacitet är inte heller giltig — där finns tydligen inte några försörjningsmässiga skäl. Det tycket jag är en felbedömning av regeringen av stora mått. När jag har talat om länder som garanterar sin egen industri avsättning i hemlandet, så gäller det länder som har en teknologiskt konkurrenskraftig industri. Jag nämnde Västtyskland som ett exempel, men det finns fler. De skulle aldrig missa ett sådant här tillfälle — allra helst inte under den vikande konjunktur som råder på denna marknad —, men Sverige gör det. Vår regering har inga invändningar att göra i det här läget. Jag talar alltså inte om andra marknader, där ASEA har haft framgång. Vi skall tydligen vara ännu mer perfekta i fråga om frihandeln. Vi skall vara helt klanderfria, medan andra länder trampar på och garanterar sina egna företag beställningar på hemmamarknaden. Frågan är: Har Vattenfall och myndigheter någon skyldighet eller något direktiv att ha underhandsdiskussioner med regeringen i sådana här kniviga fall? Jag tänker då bl.a. på vad Westinghouse har stått för i det här landet, t.ex. när det gäller taxeringar och nolltaxeringar. Borde inte bara det ha föranlett myndigheterna att tillsammans med regeringen fundera på hur man skulle göra? Jag skulle också vilja ha ett svar av arbetsmarknadsministern på frågan om det inte vore lämpligt för en myndighet att rådgöra med regeringen, innan man gör sådana rekommendationer som man har gjort? Vad jag har att säga om framtiden är att den här situationen kan uppstå igen, efter vad jag förstår. Skall vi ha en industri som kan utvecklas i det här landet, säger det sig väl självt — det har nästan alltid varit så — att den måste ha en nationell bas. Drar vi undan den nationella basen får vi alltså ingen industri kvar i det här landet, och det är vad vi f. n. hotas av. Jag tycker att det här exemplet med Vattenfalls agerande —- då ASEA går miste om beställningen — visar att man måste ompröva den inriktning man har i dag på ett oerhört starkt exportberoende. Vi är, som industriministern säger, ett litet exportberoende land. Och tydligen måste vi därför finna oss i vad de stora länderna säger. Det kan ju inte vara någon framtid för Sveriges industri att arbeta under sådana förhållanden. Det här fallet borde vara ett bra argument för att man verkligen skall göra en omprövning och satsa på en industri för nationella behov i första hand. Detta gör man inte i dag, utan man har en industri som är verkligt exportinriktad.
Fru talman! Regeringen har alltså möjlighet att göra undantag från upphandlingskungörelsen av de tre skäl som jag har nämnt, dvs. försvars-, sysselsättningsoch försörjningsberedskapsskäl. Detta är riktlinjer som riksdagen har ställt sig bakom. Måste vi då finna oss i vad de stora länderna gör i fråga om protektionistiska undantag för egen del? frågar herr Hagberg. Vi har naturligtvis att agera i en värld som inte ser ut som vi skulle vilja att den såg ut. Vi skulle önska att alla länder var lika starka förespråkare för frihandelsprinciperna som vi själva. Det ligger i vårt eget intresse att hävda dessa principer. Vi skall alltså inte finna oss i det agerande som breder ut sig mer och mer och som går i protektionistisk riktning utan tvärtom aktivt bekämpa att den typen av beteende breder ut sig. Men vi måste inse att Sverige är ett exportberoende land och att vi därför måste agera så att vi inte skadar våra egna intressen.

Frågan hur regeringen skulle ha bedömt det här fallet om det hade varit uppe till prövning är så hypotetisk att jag inte har något underlag för att besvara den. Jag har redovisat vad Vattenfall, som har den kompetens — det har ju också herr Hagberg styrkt — som är nödvändig för att bedöma den här frågan, har kommit fram till, nämligen att det både tekniskt och kommersiellt var ett överlägset anbud som Westinghouse hade gett. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att ASEA i konkurrens vid ett annat tillfälle kan visa sig ha det både tekniskt och kommersiellt överlägsna alternativet.
Fru talman! När det gäller de undantag som görs i dag åberopas alltså inte sysselsättningsskälet. Det tycker jag är ganska märkligt, allra helst som det råder en fantastisk kris i det område där produktionen skulle ligga, som Yngve Nyquist redan har påpekat. Man skulle behöva suga upp oändligt mycket arbetskraft för att klara läget där. I andra fall säger regeringen att just verkstadsindustrin skall expandera. Vattenfall har bedömt detta ärende utifrån affärsmässiga principer. Jag är inte så tvärsäker — som tydligen arbetsmarknadsministern är — på att Westinghouses bud i slutänden var överlägset, men det får stå för arbetsmarknadsministern. Vad regeringen emellertid skulle ha kunnat göra är ju den politiska bedömningen, om sysselsättningsskälet hade kunnat verka i det här fallet eller inte. Det är ju det jag frågar om. Jag har inte frågat om arbetsmarknadsministern skall göra någon teknisk bedömning. Men tydligen är arbetsmarknadsministern tvärsäker på att ASEA:s bud var så underlägset att det inte var någonting att reflektera på. I så fall tror jag att vi har olika uppfattningar där. Efter vad jag kan förstå var det i slutänden ingen större skillnad mellan buden, utan man kunde ha sett till de sysselsättningsmässiga skälen. Vi skall bekämpa alla som inte vill hänge sig åt frihandel, säger arbetsmarknadsministern. Det är naturligtvis en principiell diskussion hur det här skall te sig. Men är det inte en illusion ändå att Sverige, det här lilla exportberoende landet, skall upprätthålla frihandelns allra renaste principer, när de länder som vi handlar med på det här området använder en helt annan metodik vad det gäller transformatorer? Det är bättre att se sanningen i vitögat och konstatera att det är på detta sätt. Och sedan får man dra konsekvenserna av att vår industripolitik i framtiden — som jag tidigare sade — i mycket större omfattning måste baseras på en nationell bas än nu. Vi kan, vilket väl är ganska uppenbart, aldrig klara vår industri med det här exportberoendet. Vi kommer aldrig att klara vår nationella försörjning om vi fortsätter den här vägen, för då hamnar vi i de tvångssituationer som arbetsmarknadsministern hänvisar till.
Fru talman! Lars-Ove Hagberg säger att jag är övertygad om att anbudet från Westinghouse var överlägset. Jag har inte uttryckt mig på det viset. Jag har refererat till Vattenfalls bedömning och till de båda kraftgruppernas beslut i frågan. Jag är inte tillräckligt kompetent i tekniska frågor för att kunna bedöma den här saken. Jag har alltså refererat till Vattenfalls bedömning. Lars-Ove Hagberg är däremot säker på att ASEA:s bud var tekniskt överlägset. Jag kan bara konstatera att Lars-Ove Hagberg därmed är en bättre tekniker än jag och dessutom en bättre tekniker än vad man är inom Vattenfall. Det är möjligt att det är på det viset. Lars-Ove Hagberg hörde däremot inte upp när jag refererade de tre grunder som riksdagen har lagt fast då det gäller de fall i vilka regeringen kan göra undantag från upphandlingskungörelsen. Där fanns också sysselsättningsskälen. Huruvida det hade varit tillämpligt i detta fall vill jag inte uttala mig om, därför att ärendet inte har varit uppe till bedömning. Men vi kan ju göra ett antagande, nämligen att en upphandling i Sverige är dubbelt så dyr som en upphandling utomlands. Då kan det hända att man med motsvarande pengar kan klara sysselsättningsfrågan på ett bättre sätt här hemma och dessutom kan undvika långsiktiga skador. Jag vill med det här exemplet bara peka på att när undantag sker, så måste det vägas mycket noga mot de skador som man kan förorsaka produktion och sysselsättning i Sverige i ett långsiktigt perspektiv.
Fru talman! Jag är ingen bättre tekniker. Vad jag kan basera mina bedömningar på är uppgifter från de arbetare som sysslar med det här och som har en viss inblick i branschen, så att de kan förstå vad det handlar om. I rapporterna har det skymtat fram att det i teknisk mening inte kan vara någon större skillnad — någon större skillnad, säger jag. Såvitt jag förstår ligger skillnaden i finansieringen, men det är något som arbetsmarknadsministern inte säger rent ut. Vi vet ju att Westinghouse presenterade en väldigt förmånlig finansiering. Det gjorde man av det skäl som jag redovisat tidigare, att man till varje pris skulle ta den här delen, eftersom det är en vikande marknad. Då är det märkligt att inte ASEA, med Skandinaviska Enskilda Banken, och Vattenfall, som förhoppningsvis har nära kontakter med regeringen, skulle kunna klara finansieringsdelen. Det är märkligt. Jag lyssnade mycket noga på arbetsmarknadsministern och uppfattade att det var fråga om sysselsättningsskäl. Det finns också i svaret — det var precis vad arbetsmarknadsministern svarade. Skulle inte sysselsättningsskälen vara nog för att ändra Vattenfalls bedömning? Jag tycker det. Nu är det inte så, att ASEA:s bud är dubbelt så dyrt som budet från Westinghouse — det är ett irrelevant exempel i det här sammanhanget.

Men det problemet kan inte undanskymma att regeringen har ett ansvar för att sysselsättningen skall vidmakthållas i landet. Om storfinansen sviker, måste ändå de folkvalda träda in och se till att vår nation överlever!
Fru talman! Jag har också några ord att säga som avslutning när det gäller vad jag anser vara regeringens ansvar för sysselsättningpolitiken i bygder som har det svårt. Statsrådet återkommer till att ärendet inte har varit uppe i regeringen och blivit föremål för behandling. Men kan man inte tänka sig den aktiva politiken att departementet skaffar sig upplysningar från verken när så pass stora order är i fara att försvinna från Sverige? Det är väl ändå inte så, att man i regeringen bara sitter på sina stolar och väntar på att Vattenfall eller andra verk skall komma till departementet och be om råd? Med hjälp av lämpliga kanaler borde man, enligt min mening, kunna följa läget på arbetsmarknaden och ingripa för att klara situationen vid sådana tillfällen som det här är fråga om. Jag vill inte ha någon form av ministerstyre, utan här är det enbart fråga om att skaffa sig upplysningar och att i kraft av de bestämmelser som redan finns överväga vilka åtgärder som kan vidtas för att rädda sysselsättningen.

Herr talman! Karl Erik Eriksson har frågat om regeringen kommer att pröva alternativet att överlåta lokaler till berörd kommun, innan man tar ställning till en eventuell indragning av ett tingsställe. Bertii Jonasson har i en interpellation frågat mig om jag vill medverka till att statliga organ som planerar indragning av regional service alltid bereder vederbörande länsstyrelse tillfälle att yttra sig i ärendet innan beslut fattas. 127 Han har också frågat om jag anser att den nu ifrågavarande indragningen av tingsställen i Värmlands län utgår från en tillräckligt saklig grund för att beslut skall kunna fattas. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Bakgrunden är att regeringen den 2 aprili år uppdrog åt domstolsverket att göra en undersökning av behovet av tingsställen utanför tingsrätternas kansliorter. I direktiven för uppdraget anges som utgångspunkt vikten av att begränsa statens utgifter. Domstolsväsendets kostnader för lokaler, utrustning och personal bör därför vägas mot de nackdelar som en indragning av ett tingsställe kan medföra för staten. I bedömningen bör också vägas in de olägenheter som en indragning i det enskilda fallet kan medföra för allmänheten eller för rättsvården i stort. Vidare bör de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska effekterna av en indragning redovisas. I dessa två hänseenden skall samråd ske med berörda kommuner. Domstolsverket räknar med att kunna redovisa resultatet av sin undersökning kring årsskiftet. Låt mig först understryka att det inte är domstolsverket utan regeringen som bestämmer var det skall finnas tingsställen. Detta regleras i förordningen om rikets indelning i domsagor. Det är regeringen som — bl.a. av hänsyn till budgetläget — har funnit det angeläget att undersöka behovet av tingsställen och som har vänt sig till domstolsverket för att skaffa ett ordentligt beslutsunderlag. Av min redogörelse för uppdraget framgår också att det inte bara är de renodlade kostnadsaspekterna som skall undersökas. Till det som skall vägas in hör också tingsställenas betydelse för allmänheten och för rättsvården i stort, liksom de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska effekterna av en indragning. Regeringen har som nämnts angett att domstolsverket skall samråda med kommunerna under utredningsarbetet. Däremot har den bedömningen gjorts att det i vart fall på sakens nuvarande ståndpunkt inte är nödvändigt att höra länsstyrelserna. Regeringen är självfallet oförhindrad att i den fortsatta beredningen av ärendet inhämta länsstyrelsernas synpunkter. Innan så sker, bör vi emellertid se vad domstolsverket kommer fram till i sin utredning. Jag vill självfallet inte föregripa regeringens ställningstagande i själva sakfrågorna genom några uttalanden, innan vi har sett resultatet av domstolsverkets undersökning. Inte heller när det gäller Karl Erik Erikssons fråga vill jag här göra några uttalanden på förhand, innan domstolsverket redovisat resultatet av sin undersökning. Men utan tvivel är vi överens om att man bör försöka begränsa driftskostnaderna för tingsställena. Detta är också ett av syftena med uppdraget till domstolsverket.

Herr talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret, även om jag tycker att det kanske inte är fullständigt. Anledningen till denna interpellation är det sätt som domstolsverket gått fram på när det gäller utredning om planerad indragning av tingsställen utanför tingsrätternas kansliorter. Det gäller dels frågan om vilka som bör yttra sig i detta ärende, dels materialets innehåll. Berörda tingsrätter och kommuner har uppmanats att yttra sig i frågan. Däremot har länsstyrelserna inte uppmanats att yttra sig. Detta är enligt min mening högst anmärkningsvärt, då länsstyrelserna har ansvaret för den regionala utvecklingen och servicen. Placeringen av tingsställen är viktig ur lokal arbetsmarknadssynpunkt. Det är även i högsta grad en servicefråga. Det är nödvändigt att den statliga verksamheten utvecklas i enlighet med övergripande regionala ambitioner. I statlig förordning SFS 1979:639 har detta också lagts fast. Under sådana omständigheter finner jag domstolsverkets handläggning av frågan besynnerlig. Nu redogör justitieministern för bakgrunden och regeringens uppdrag till domstolsverket. Utgångspunkten är vikten av att begränsa statens utgifter, säger justitieministern. Och det är naturligtvis en lovvärd sak, som alla kan ställa upp på. Att det verkligen blir en besparing betvivlar jag för min del, åtminstone i vissa fall. Kostnader för lokaler, utrustning och personal skall vägas mot de nackdelar som en indragning av ett tingsställe kan medföra för staten, säger justitieministern vidare. Han fortsätter: ”I bedömningen bör också vägas in de olägenheter som en indragning i det enskilda fallet kan medföra för allmänheten eller för rättsvården i stort. Vidare bör de regionalpolitiska och arbetsmarknadspolitiska effekterna av en indragning redovisas.” Det sista är viktigt och bör starkt betonas. Därför anser jag att länsstyrelsernas ord borde ha varit med från början. I Värmland fick vi i länsstyrelsen reda på denna undersökning, och vi meddelade domstolsverket vad vi tyckte. Det är viktigt att man är ute i tid. Länsstyrelserna borde ha fått yttra sig. Men det framgick inte av direktiven, efter vad jag kan förstå. Av svaret framgår att domstolsverket fick direktiven av regeringen den 2 april i år. Jag vet att Carl Axel Petri inte var justitieminister då, och därför skall jag inte lasta honom för vad som har gjorts tidigare. Dåvarande justitieministern är inte här och kan inte ange synpunkter, och det ligger inte för mig att föra debatt mot någon som ej är närvarande och ej kan försvara sig. Jag noterar dock med tacksamhet att justitieministern säger att det vid den fortsatta beredningen av ärendet kan bli aktuellt att höra länsstyrelsernas synpunkter. Det tycker jag är bra, därför att man då kan reparera vad som inte tidigare har klarats ut. Den andra frågan som jag har ställt gäller uppgiftsmaterialet, som enligt min uppfattning är grovt missvisande. Att döma av de s.k. tabeller över folkmängden i orten för tingsställets placering verkar en indragning naturlig. Men verkligheten är en annan. Tabellerna baseras inte som sig bör på den totala folkmängd som finns i det s.k. upptagningsområdet. De upptar bara en uppgift om folkmängden i själva det samhälle där tingsstället är placerat. Detta är ju ganska ointressant i sammanhanget. En sådan presentation är missvisande, och den leder lätt till felbedömningar. Jag skulle vilja fråga justitieministern om vi inte kan vara överens om den saken, ifall han har läst och studerat dessa uppgifter. Om vi ser på de aktuella orterna i Värmland, så finner vi att tabellen för Årjäng upptar en folkmängd på 3 000 invånare. Men inom upptagningsområdet finns ca 9 800 invånare. För Filipstad uppger man siffran 7 300 som folkmängd. Men om man räknar in dem som finns i upptagningsområdet, som är både Filipstads och Storfors kommuner, blir det ca 20 000 personer. Ser vi sedan på Råda, som är den ort där jag har mitt tingsställe, finner vi att folkmängden är 800. Det är rätt siffra för själva Råda samhälle, men det är ju fråga om ett upptagningsområde med 17 500 invånare. Man uppger vidare för Likenäs, som ligger längre upp i Klarälvdalen, en folkmängd på 200 personer. Det är folkmängden i själva Likenäs, men i upptagningsområdet betjänas 5 500 personer. Ser vi på de fyra tingsställen som eventuellt skulle dras in, finner vi att man för dem har uppgett en sammanlagd folkmängd på 11300, när den rätta siffran skulle vara 52 800, eller nära 53 000. Tingsställenas betydelse bevisas av att det under 1980 hölls ting 151 dagar på kansliorterna i Värmland och 76 dagar på tingsställena. En annan sak som är missvisande är att man i domstolsverkets uppgifter om reseavståndet inte tar hänsyn till möjligheten att åka kollektivt. Det är ändå inte så, att alla har tillgång till egen bil. Om tingsstället it.ex. Råda dras in, blir de människor som då måste till huvudorten Sunne tvungna att åka buss till Karlstad och sedan tåg till Sunne. Färdsträckan blir då ca 150 km eller mer, beroende på var i kommunen man bor, i stället för i tabellen angivna 57 km till kansliorten Sunne — det gäller enkel resa. Om de som skall bevista tinget och måste åka kollektivt inte skall behöva övernatta i Sunne, måste de få sitt ärende avklarat under tiden mellan kl. 11.30 och 14.15. Det kan ju slumpa sig så att det går att klara detta, men vi vet alla att det är nästan omöjligt att på det sättet anpassa förhandlingar och annat till vissa tider. Om det gick att klara av ärendet under den tid jag angivit, skulle tiden för avresan från Hagfors, ifall man reser med kollektivtrafik, bli kl. 05.40 på morgonen med återkomst kl. 18.35 — annars får man övernatta i Sunne och åka hem nästa dag. En indragning av Råda tingsställe skulle kosta människorna mycket tid och pengar, bara för att minska kostnaderna med några kronor för det allmänna. Det måste vara fel. Om tingsstället i Likenäs dras in, får en person från Nordvärmland — som redan nu har 6 mil till Likenäs — en resväg på mer än 15 mil till Sunne. Inte heller detta är rimligt. Även andra exempel kan anföras. Att dra in tingsställena kan alltså visa sig vara missriktad sparsamhet. Det är detta jag har velat peka på i min interpellation. Justitieministern har, efter vad jag förstår, inte svarat på min andra fråga. Han har visserligen sagt att det inte ankommer på honom att nu göra några uttalanden, men det skulle ändå vara intressant att få höra om han anser att den här ifrågavarande indragningen av tingsställen i Värmlands län utgår från en tillräckligt saklig grund med tanke på det material som har sänts ut och som jag här har försökt redogöra för. Jag skulle uppskatta att få ta del av justitieministerns uppfattning på den punkten, om det är möjligt. De kostnader för lokaler på tingsställena som angetts i det av domstolsverket utsända underlaget kan säkert nedbringas genom samarbete med kommunerna. Den delen har Karl Erik Eriksson tagit upp i sin fråga, och därför avstår jag från att närmare kommentera den. Herr talman! Jag slutar med att konstatera att justitieministern i sitt svar säger att det till sist är regeringen, och inte domstolsverket, som bestämmer var det skall finnas tingsställen. Det ser jag som något positivt i sammanhanget. De uppgifter som nu har skickats ut måste studeras närmare. Jag hoppas att regeringen då tar hänsyn till de regionalpolitiska aspekterna och dessutom till servicen för de människor som berörs.

Herr talman! Det är få saker som oroar befolkningen i en bygd så starkt som när myndigheterna drar in eller skär ned på sin service eller verksamhet i bygden. Man tycker liksom att det är att klassa ned bygden, och man menar att det har en betydelse rent psykologiskt ur lokaliseringssynpunkt. Man är också medveten om att det i många fall innebär en försämring i servicen för bygdens invånare, och man vet att man mister arbetstillfällen. Domstolsverkets övervägande att dra in 22 tingsställen från Simrishamn i söder till Haparanda i norr utgör inget undantag när det gäller att skapa oro. Det är tvärtom så att det skapar mer irritation än de flesta indragningar som skett från myndigheternas sida. Dessa tingshus har byggts med skattemedel från bygdens folk. 1970 plockade staten in de här tingshusen. På många ställen tog man dessutom fonderade medel. Det var befolkningen nöjd med, eftersom tingsstället och kansliet blev kvar på orten. Men så kommer nu staten med en utredning och säger att nu skall vi lägga ned dessa tingsställen. Det överraskar de kommunala myndigheterna, och det är alldeles självklart att det vållar oro. Låt mig ta ett par typexempel! I Årjäng fick man helt plötsligt se en annons i tidningen. Saken var inte förberedd genom kontakter med kommunstyrelsens ordförande eller med kommunstyrelsen över huvud taget. I annonsen bjöds tingshuset ut till försäljning. Det talades om att storleken var 1034 kvm, och det berättades att huset innehöll två lägenheter och en rad lokaler dessutom. Så uppmanades intresserade att komma in med anbud. Det är klart att människorna i bygden blev förvånade. Man hade byggt upp ett tingshus, som var i bra skick, modernt och ändamålsenligt. Det är en centralt belägen byggnad. Nu inkom det inte många anbud. En kyrklig församling sade att vill ni skänka oss huset skall vi ta hand om det. En enskild person svarade att han kunde ge 205 000 kr. Byggnadsstyrelsen förkastade dessa anbud. Det innebär att fastigheten inte kommer att avyttras. Men då frågar man sig: Vad hade hänt om det kommit ett bra anbud? Vad hade då hänt med bygdens tingshus? Jag måste säga att det brustit väldigt mycket i kontakterna mellan domstolsverket och de kommunala myndigheterna. Ett annat exempel är av en annan typ. Det gäller Råda. Dit reste jag, innan jag ställde denna fråga till justitieminister Petri, och tittade på lokalerna. Bertil Jonasson har skildrat detta fall ganska utförligt. I Råda sålde man lokalerna för ett som jag tycker hyggligt pris till den kyrkliga församlingen, som anordnade ett församlingshem och inrättade lokaler för det lilla samhället. Och så hyrde man in tingsstället, som betalar 12 600 kr. per år. Då säger någon, att det var väl en lysande lösning. Ja, det tycker alla utom tydligen domstolsverket och regeringen. Nu är nämligen detta tingsställe upptaget på listan över tingsställen som man överväger att lägga ned. Då vill jag fråga: Kan det vara vettigt att man överväger att lägga ned ett tingsställe där kostnaden är endast 1050 kr. per månad och där det hålls ett tjugotal ting om året? Det gäller en bygd som är mycket beroende av att tingsstället ligger just där. Bertil Jonasson har skildrat hur man måste ta flera dagar i anspråk för att kunna infinna sig inför tinget på kansliorten osv. Jag tycker att det verkligen är underligt att Råda finns med på domstolsverkets lista. Där tycker jag att man löst det hela ändamålsenligt, praktiskt och riktigt. Sedan vill jag säga att det är sällan man ser så många fel samlade på en A 4-sida som på listan från domstolsverket, där man gjort en sammanställning över tingsställen kategori A. Bertil Jonasson har tagit flera exempel, som jag inte skall upprepa. Men låt mig fylla på Bertil Jonassons exempel med att tala om Likenäs. Där sägs det att man hållit sju ting för 200 personer som bor i bygden. Det skulle innebära att nästan varenda invånare hade blivit dömd under året. I verkligheten är det precis som Bertil Jonasson sagt att det är 5 500 människor som berörs. Jag skulle kunna fortsätta och ta många sådana exempel, men låt mig ta en annan typ av exempel från denna felaktiga lista. Det sägs där att tingshuset i Årjäng kostar 180 800 kr. om året i drift. Det skulle vara väldigt spännande om justitieministern ville gå upp och precisera den siffran. Hur kommer man fram till detta? Tingshuset har inte kostat någonting i anskaffning; man har inga avskrivningar att göra. Tingshuset har man byggt från beskattade medel i Årjängsbygden. Man har inkomster på hyror enbart från Årjängs kommun på 55 000 kr., som inte är redovisade. Så skulle vi kunna fortsätta och rada upp exempel på felaktigheter på den här A 4-sidan. Jag är tacksam för det svar som har getts, och precis som Bertil Jonasson tycker jag att det finns en positiv underton, även om justitieministern mycket skickligt liksom har dolt sin personliga inställning. Carl Axel Petri säger att han inte vill ge klartecken förrän regeringen har sett domstolsverkets utredning, som skall vara klar vid nyår. Då vill jag fråga: Om utredningen är klar till nyår, när kommer då regeringens besked? Jag vill påminna om vad jag sade inledningsvis, att både hos myndigheter och hos enskilda invånare i de berörda bygderna, från Simrishamn till Haparanda, är man fundersam. Jag tror det är riktigt att justitieministern arbetar för att det ges ett besked så snart som möjligt. I svaret står det att ”utan tvivel är vi överens om att man bör försöka begränsa driftskostnadeérna för tingsställena”. Ja, det håller jag också med om. Och jag tycker att Arvika tingsrätt har gett ett mycket bra råd till regeringen och domstolsverket. Man har sagt: Lämna tillbaka tingshuset till kommunen, låt kommunen ordna med lokal för tingsstället och på det sättet behålla vissa arbetstillfällen i bygden. Låt kommunen behålla lokalerna, advokatkontoret som de fått dit tack vare tingsstället och en rad följdkontor som de har fått i Årjäng. Jag vill — även om det inte går att lämna klart besked beträffande hela den här listan — fråga: Delar justitieministern principiellt Arvika tingsrätts och många remissinstansers synpunkter och min egen synpunkt att man borde förbilliga det hela genom att följa Rådaexemplet, dvs. föra över de dyrbara lokalerna till kommunen och sedan hyra lokaler eller få dem gratis i samråd med kommunen? 2. Är regeringen villig att förhandla sig fram till billigare lösningar till både kommunens och domstolsverkets bästa?

Herr talman! Jag vill först understryka vad jag sade i svaret, nämligen att domstolsverket har fått detta uppdrag från regeringen och kommer med sitt svar vid årsskiftet. Det är, som jag ser det, knappast meningsfullt att nu och här diskutera det underlag som verket har för sin utredning. När utredningen kommer in får vi granska den och så fort som möjligt ta ställning till den. Bertil Jonasson tog upp frågan om hörande av länsstyrelserna i den här frågan. Jag vill säga att jag tycker det är helt naturligt att man, om det skulle bli aktuellt med någon väsentlig ändring av tingsställena, under ärendets vidare hantering tar någon form av kontakt med länsstyrelsen i resp. län. Det lär vara inemot hälften av tingsställena i landet som ägs av kommunerna och som alltså upplåts för tingsrätternas förhandlingar på tingsställena. Det är ofta fråga om lokaler som används för andra ändamål. Karl Erik Eriksson gav ett exempel på ett sådant ändamål. Att överlåta ett statligt tingshus till en kommun på villkor att detta upplåts för en tingsrätts sammanträden på orten är naturligtvis ibland en delikat fråga. Skulle någon kommun erbjuda sig att överta ett statligt tingshus, blir det väl i första hand byggnadsstyrelsen och domstolsverket som får pröva, om det är lämpligt och möjligt. Jag kan givetvis inte föregripa en sådan prövning. Men jag vill för egen del gärna understryka intresset av att man söker sig fram till praktiska lösningar och först ordentligt diskuterar olika ändamål för huset, så att man får en ur bygdens och statsverkets synpunkt lämplig lösning. Slutligen undrar frågeställarna: När kan regeringen ge besked i anledning av domstolsverkets utredning? Givetvis beror det litet grand på vad utredningen kommer att innehålla. Men jag vill här säga att jag strävar efter att så fort som möjligt ge ett besked, för jag förstår de olägenheter som är förenade med att leva i ovisshet.

Herr talman! Jag kan förstå justitieministern när han säger att det inte är fruktbart att diskutera det här materialet. Det skulle kanske jag också ha sagt, men ekshäring som jag är och van att tala ur skägget ordentligt skulle jag ge det ett litet hårdare betyg än så. Det var vad jag ville säga i det sammanhanget. Det är väl bra att ärendet blir prövat, som justitieministern säger. Huvudsaken är att det blir sakligt prövat och att de verkliga förhållandena tas fram. Annars skulle det alldeles säkert gå snett. Att man från regeringens och samhällets sida är tvungen att bringa ner utgifterna är absolut klart, i det här fallet lika väl som eljest. Det är vi inte motståndare till på något håll. Men vi måste då också ta hänsyn till vad en indragning kostar de människor som skall besöka tingsstället i fråga om förlorad arbetstid, resor, service och annat. Vi kan heller inte bortse från de lokaliseringspolitiska frågeställningarna. Därför måste den här frågan faktiskt bedömas från alla synpunkter. När det gäller tingshusen får man lov att säga om dessa som om andra samhälleliga lokaler att användningen med hänsyn till kostnader för byggande, underhåll och energiåtgång — dvs. driftkostnaderna — måste vara så stor som möjligt. Då kan man använda lokalerna till olika aktiviteter, vilket man gjort i Råda, som Karl Erik Eriksson nämnde. Jag har varit där på andra sammanträden, och det fungerar alldeles ypperligt. Lokalerna skulle kanske kunna användas på ännu fler sätt, det är möjligt. Det kanske tt.o.m. går an att klara sig utan egna tingshus. Man kan använda andra lokaliteter som kommunerna har, vilket också Karl Erik Eriksson varit inne på. Jag tycker att det är sådana prövningar som bör göras, om man skall satsa på att få till stånd besparingar i det här fallet. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att justitieministern sade att vi skall söka oss fram till praktiska lösningar. Det är precis vad man skall göra. Då tror jag inte att det blir så enkelt som att bara dra in dessa tingsställen. Det löser inte problemen på dessa platser. Det är naturligtvis väsentligt att tingsrätterna fungerar effektivt, men framför allt är det viktigt att de servar människorna på ett riktigt sätt, så att befolkningen inte drabbas av den kolossalt besvärliga attityden att allting skall dras in. Det verkar menligt på både företagsamhet och människors möjlighet att arbeta vidare.

Herr talman! Tack, herr justitieminister, för uppgiften att regeringens besked kommer ganska snart efter nyår. Jag tror att det är mycket viktigt. Jag vill säga några ord till om typexemplet Råda. Justitieministern sade att man i många kommuner löst problemet på ett vettigt sätt. Man har överlåtit lokalerna, och det fungerar fint och är billigt — mycket billigare än tidigare för byggnadsstyrelsen. Varför finns då ett exempel på en lösning som fungerar perfekt med på domstolsverkets, jag vill inte direkt säga dödslista men lista över tänkbara döda tingsställen? Att så är fallet förvånar mig verkligen. Jag har gjort så att jag har ringt till häradshövdingen i området, eller lagmannen som det numera heter, Eliasson. Han är lika förvånad som jag över detta. Han har i ett temperamentsfullt yttrande lämnat uppgifter på hyreskostnader på endast 1050 kr. i månaden. Å andra sidan skulle en nedläggning medföra många gånger högre kostnader för både myndigheter och enskilda. Det är därför mycket beklagligt att listor av den här typen skickas ut. Justitieministern sade att om någon kommun anmäler sig och förklarar sig villig att ta över ett statligt tingshus, skall berörda myndigheter överväga det. Det ligger något av myndighetsstolthet i det yttrandet, tycker jag. Varför kan inte domstolsverket i det här fallet säga att dess kostnader för tingsstället i Årjäng uppgår till 180 800 kr. per år? Jag har sagt att jag tror att siffran är oriktig, men justitieministern har inte dementerat den, trots att han här har haft chansen. Om uppgiften är riktig, varför vänder sig då inte domstolsverket till Årjängs kommun och förklarar att det är alldeles åt skogen för dyrt för statsverket att ha kvar tingshuset i Årjäng? Varför hör man inte efter om kommunen skulle kunna tänka sig att ta över tingshuset, på villkor att ting får hållas där även i fortsättningen? Det är ju precis vad tingsrätten i området föreslår. Jag tycker inte att man skall skjuta ifrån sig det här problemet utan gå till botten med det, när man nu har oroat bygdens folk. Man måste sträva efter att få en gemensamt så vettig lösning som möjligt för bygdens folk, för kommunen och för domstolsverket.

Herr talman! Joakim Ollén har frågat mig om regeringen anser att den datatekniska utvecklingen bör dämpas och om regeringen överväger att införa en skatt som motverkar införandet av ny teknik. Sedan flera år tillbaka pågår ett omfattande utredningsarbete i syfte att ge underlag för en datapolitik där datateknikens positiva effekter kan stimuleras samtidigt som dess negativa effekter motverkas. Datoriseringens inverkan på arbetsliv och näringsliv behandlas framför allt av dataeffektutredningen resp. dataoch elektronikkommittén, som båda tillsattes sommaren 1978. I mars 1980 tillsatte regeringen en särskild delegation för datafrågor, datadelegationen, med mig som ordförande och med företrädare för samtliga riksdagspartier, arbetsmarknadens parter och kommunförbunden som ledamöter. Datadelegationens huvuduppgifter är enligt direktiven att följa utvecklingen på dataområdet, att verka för samordning av pågående utredningsarbete och att utarbeta förslag till principer och riktlinjer för datateknikens utveckling och användning i samhället. Det har varit min strävan att i egenskap av datadelegationens ordförande främja en fri och öppen debatt om de politiska styrmedel som kan bli aktuella i en kommande samordnad datapolitik. Jag anser det också vara naturligt att 'jag själv deltar i denna offentliga debatt. Regeringen avser att till våren 1982 lägga fram en proposition om samordnad datapolitik. I det sammanhanget kommer bl.a. användningen av befintliga och nya styrmedel att prövas.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Johansson för att han har svarat på min fråga. Jag tror att de flesta är överens om en sak — att satsningen på ny teknik har haft en stor, för att inte säga avgörande betydelse för den svenska välfärdsutvecklingen. Inom svenskt näringsliv finns ett djupt rotat intresse för att genom tekniskt nytänkande, forskning och utveckling samt tillämpning av ny teknik åstadkomma en högre produktivitet och därmed ett bättre samlat produktionsresultat. Att denna målmedvetna strävan har lyckats visar sig i den höga produktivitet och den moderna industri som vi har. Att vi trots detta har ekonomiska problem sammanhänger med en rad faktorer som jag inte nu skall beröra. Det finns särskilda skäl att understryka att den positiva inställning till ny teknik som har funnits — och finns — har omfattats av alla parter på arbetsmarknaden, med vissa enstaka undantag. På LO-kongressen i höstas föreslog t.ex. en talare att man skulle beskatta gammal teknik för att på det viset främja teknikutvecklingen. Men nu gällde mina frågor i stället om regeringen vill dämpa den datatekniska utvecklingen och om man i det syftet överväger en beskattning av datorer — alltså tvärtemot vad talaren på LO-kongressen förespråkade. Herr talman! Jag vill lämna två synpunkter på de frågor som jag har ställt. För det första: Det talas mycket om att datorerna skapar arbetslöshet. Men man glömmer då lätt det fundamentala sambandet. Bättre arbetsredskap, t.ex. datorer, ger högre produktivitet, vilket kan ge en större samlad produktion. De resurser som härigenom skapas kan därefter satsas på vad man önskar — en större offentlig sektor om man vill det, en större industriell sektor om man vill det — för att på det viset också skapa underlag för en ökad sysselsättning. Vi måste alltså satsa på den nya tekniken, inte bara för att öka produktiviteten och göra våra varor mer konkurrenskraftiga, utan också för att därigenom säkra sysselsättningen. Till denna slutsats har inte bara jag kommit, utan också de två statliga utredningar som på sistone framför allt har arbetat med dessa frågor, nämligen dataoch elektronikkommittén och dataeffektutredningen. För det andra: Utvecklingen på detta område går så fort att det inte räcker med att ”hänga med”. Tempoförluster kan leda till att man kommer ohjälpligt på efterkälken. Åtgärder som fördröjer införandet av ny teknik måste därför avvisas. Slutsatsen för min del blir att den datatekniska utvecklingen alltså bör påskyndas och att varken en direkt datorskatt eller en skatt som indirekt motverkar ny teknik, t.ex. proms, bör införas. Svaret på mina frågor borde alltså enligt min egen uppfattning ha varit ett klart nej. Nu blev det inget svar alls. Jag har inte fått något svar på mina frågor, och jag vill därför gärna upprepa dem: Anser regeringen att den datatekniska utvecklingen skall dämpas? Anser statsrådet Johansson att man skall ha den datorskatt som han i flera sammanhang har varit ute och förespråkat?

Herr talman! Vilket svar man får kan i någon mån bero på hur man formulerar frågan. Det är det första konstaterandet jag vill göra. Joakim Ollén säger att han inte är nöjd med svaret på sina frågor, och jag tycker därför att jag har anledning att göra reflexionen att Joakim Ollén borde ha utnyttjat sina egna kunskaper om datafrågornas behandling i diverse utredningar och i datadelegationen på ett bättre sätt. Joakim Ollén vet lika bra som jag att vi inte direkt i delegationen har haft någon diskussion om t.ex. dataskatt men att vi har varit överens om att främja en allmän och öppen debatt om styrmedel över huvud taget. Det är i den debatten som jag har deltagit.Sedan kommer regeringsbehandlingen. Vi lämnar en rapport till regeringen, förhoppningsvis till jul, som också Joakim Ollén känner till. Därefter inleds naturligtvis regeringsdiskussionerna. Jag vet att Joakim Ollén känner till att detta är handläggningsordningen. Samtidigt vet Joakim Ollén att även statsråd tillåts delta i den opinionsbildande verksamheten. Då är det naturligtvis viktigt att Joakim Ollén baserar sina uttalanden om mig på vad jag verkligen har sagt. Och vad jag hela tiden har poängterat är att det är viktigt att vi ser på vilka relationer i beskattningen som gäller för olika produktionsfaktorer, dvs. hur mycket som belastar t.ex. arbetskraften eller kapitalet. Det är ju en debatt som Joakim Ollén också känner till är mycket aktuell i samband med diskussionen kring frågan om arbetsgivaravgift som finansiering av skattereformen eller produktionsfaktorsbeskattningen. Därför är en befogad fråga: Varför anser Joakim Ollén att datatekniken är så svag att den behöver främjas genom att man har diskriminerande beskattning av arbetskraft?

Herr talman! Det är kanske för mycket sagt att jag inte är nöjd med svaret på mina frågor, ty jag fick ju inget svar och har fortfarande inte fått något svar på de frågor som jag har ställt, nämligen om regeringen anser att den datatekniska utvecklingen bör dämpas och om man f.n. funderar på att införa någon skatt. Jag har inte hört något svar på de frågorna, och jag tror inte att någon annan har gjort det heller. Det är möjligt att det är så att statsrådet inte gärna vill gå in på den saken med hänvisning till den proposition som kommer i vår. Det må ju vara, men det vore i så fall bra att få besked om det. Sedan hänvisar statsrådet vänligt nog till mina ringa kunskaper rörande hur vi nu arbetar med dessa frågor, och jag har måhända sådana. Men just med utgångspunkt från dem vet jag att det, som också statsrådet påpekade. icke har diskuterats någon dataskatt i datadelegationen. Det är med den utgångspunkten som det är ganska intressant även för en ledamot i datadelegationen att få reda på vad det ansvariga statsrådet tycker och om regeringen till äventyrs gemensamt tycker någonting i dessa frågor. Om det är så att statsrådet har blivit felciterad, så är jag mycket öppen för det. Jag vet att vi i denna bransch nästan inte kan säga någonting utan att det blir mer eller mindre snedvridet i tidningarna. Men då är det ju bra att få klarlagt om statsrådet tycker att man inte skall ha någon skatt och om han delar min uppfattning att vi skall främja denna utveckling och därför inte ha någon skatt som motverkar införandet av ny teknik i den svenska produktionen. Därmed har jag också svarat på den fråga som statsrådet ställde till mig. Nu hoppas jag få svar även på de frågor som jag har ställt till honom.
Herr talman! Som Joakim Ollén naturligtvis känner till är jag inte föredragande i regeringen när det gäller skattefrågor. Därför överlämnar jag sådana frågor till det statsråd som har ansvaret för dem för besvarande på regeringens vägnar. — Där låg den första missen i sättet att ställa frågan. Däremot är jag datadelegationens ordförande. Som sådan har jag anledning att bedriva en övergripande policydebatt i datafrågor. Och det gör jag — jag vill gärna upprepa detta. Jag har t.ex. sagt i en intervju i Administrationstema att vi diskriminerar arbetskraften ekonomiskt i dag. Därför kan man tänka sig att omfördela skattevägen för att använda våra resurser rationellt. Om vi t.ex. flyttar över arbetsgivaravgifterna från de anställda till datorerna, så kommer vi att dämpa datoriseringstakten. Detta är alltså ett inlägg i debatten. Jag tycker att den debatten är viktig därför att vi just nu står inför ett beslut om huruvida vi skall gå en produktionsfaktorsbeskattningsväg eller en arbetsgivaravgiftsväg vid totalfinansieringen av den skattereform som har överenskommits. Det är mot den bakgrunden mina uttalanden skall ses.
Herr talman! Låt mig klarlägga att jag verkligen inte missunnar något statsråd att delta i debatten. Det är ju för att jag är intresserad av vad statsrådet verkligen tycker som jag har ställt de här frågorna. Nu säger Olof Johansson att han tycker att det nuvarande beskattningssystemet är skevt i vissa hänseenden och att man därför borde överväga en beskattningsform som innebär en beskattning av ny teknik. Jag sade redan i mitt tidigare inlägg att jag inte kan tänka mig detta, vare sig det sker i form av någon direkt datorskatt eller i form av någon indirekt datorskatt som t.ex. proms. Men det är bra att vi nu ändå har fått besked om vad den i regeringen ansvarige för datafrågor tycker på det här området. Att vederbörande statsråd sedan inte kan svara för hela regeringen kan jag möjligen ha förståelse för, men det brukar väl gå till så att om frågor inte kan besvaras av ett statsråd, så skickas de vidare till ett annat statsråd som sedan svarar här i kammaren. Jag kan, herr talman, inte se annat än att jag får göra på det sättet att jag går till kammarkansliet och ber att få ställa en ny fråga, där jag frågar budgetministern om han delar statsrådet Johanssons uppfattning, att vi bör införa en beskattning som syftar till att dämpa den datatekniska utvecklingen.
Herr talman! Joakim Ollén är litet för hastig i sina slutsatser. Jag har deltagit i diskussionen med den utgångspunkten att vi i dag har en diskriminering av arbetskraften i förhållande till datorerna. Detta har jag påpekat. Det problemet kan man lösa på olika sätt: antingen sänker man skatten på arbetskraft eller också höjer man den i fråga om produktionskapital — i det här fallet diskuterar vi datorer. Den frågeställningen är intressant när vi diskuterar produktionsfaktorsskatt å ena sidan eller arbetsgivaravgifter å den andra. Just när det gäller den frågeställningen har jag en klar uppfattning i principfrågan, men hur vi sedan skalllösa det hela i slutfasen har varken jag eller regeringen tagit ställning till. Däremot är det uttalat i de direktiv som vi arbetar efter i datadelegationen och som jag uppfattar att Joakim Ollén står bakom, att vi skall föreslå åtgärder för att ”garantera en positiv utveckling av datoranvändningen i samhället under demokratisk styrning och kontroll”. Joakim Ollén kan alltså inte ställa sig helt avvisande till alla styrmedel, vilket han tycks göra.
Herr talman! Nu kan man väl ändå diskutera vem det är som drar förhastade slutsatser. Vi är säkert överens om att det finns en rad styrmedel som vi kan och skall använda på det stora och vida datorfältet. Vi hart.ex. en datalagstiftning, som ju är ett exempel på hur statsmakterna lagstiftningsvägen kan gripa in och åstadkomma vissa effekter som man är angelägen om att få fram. Men när det gäller skattefrågan förhåller det sig så att den inte har diskuterats i datadelegationen. Vidare har den som av många utnämnts till den mest mäktige i hela regeringen, nämligen statssekreteraren Bengt Westerberg, för några veckor sedan förklarat i Veckans Affärer att man inte skulle ha en skatt som på det sättet drabbar ny teknik. Mot den bakgrunden är det naturligt att riksdagsledamöter undrar vad som egentligen ligger bakom, när statsrådet i flera uttalanden efter varandra tar upp tanken på beskattning av ny teknik som ett sätt att dämpa den datatekniska utvecklingen. Nu har jag fått klart för mig att statsrådet Johansson är inne på en sådan tanke, att han är beredd att driva detta. Sedan får vi se hur det går i den eventuella kamp som kan uppstå mellan honom, Bengt Westerberg och vem i regeringen det ytterligare kan bli fråga om. Till äventyrs får jag väl överväga att då ställa den fråga som jag tidigare nämnde till budgetministern för att få klart för mig huruvida nu något arbete pågår i budgetdepartementet för att införa en direkt eller indirekt datorskatt.
Herr talman! Det är inte bara vi, dvs. Bengt Westerberg och jag, som är inne i den här debatten. Det är även de tidigare moderata regeringsledamöterna, som i regeringens bud till socialdemokraterna inför överläggningar i skattefrågan har formulerat sig så här: ”Finansieringsbehovet för de följande åren förutsätts komma att täckas genom höjd arbetsgivaravgift eller någon vidare produktionsfaktorbeskattning.” Det är precis detta som det gäller. Det har alltså Joakim Olléns egna partikamrater varit inne på och anslutit sig till, även om man i dag i tidningsartiklar och på andra håll inte gärna vill stå fast vid detta. Sedan har det förekommit mycket intressanta inlägg i den här debatten på avtalsområdet, något som Joakim Ollén kanske också känner till. Svenska bankmannaförbundet har t.ex. krävt att man skall hålla tillbaka takten i datorutvecklingen, så att man kan behärska den utan friställning av arbetskraft. Sådana saker hör också hemma i den här debatten.
Herr talman! Till det sista som statsrådet var inne på, nämligen önskemålet om att hålla tillbaka den datatekniska utvecklingen för att den inte skall få negativa sysselsättningseffekter, vill jag gärna peka på vad jag tidigare sade: Bl. a. just för att upprätthålla sysselsättningen är det utomordentligt angeläget att vi i svenskt näringsliv ser till att det verkligen satsas på ny teknik, däribland ny datateknik. Det har också flera statliga utredningar kommit fram till. Jag noterar att statsrådet särskilt framhåller yttrandet från banktjänstemännen. Det talar möjligen för att statsrådet verkligen är intresserad av att dämpa den datatekniska utvecklingen och att vi där alltså har väldigt olika uppfattningar; annars hade det inte funnits någon anledning att göra detta citat. När det gäller skattefrågan vore det i och för sig lockande att ta upp en stor promsdiskussion här, men dagens debatt är knappast rätt forum för en sådan. Låt mig bara konstatera att det centrala i och för sig inte är vem som sagt vad under våren. Det har vi diskuterat till leda i den svenska politiska debatten de senaste månaderna. Det centrala är om en proms är bra eller dålig. Är det bra eller dåligt att man har en skatteform som missgynnar ny teknik?
Herr talman! Jag vill bara summera den här diskussionen och säga att vi mer utförligt får återkomma till den längre fram. Men jag tycker samtidigt att det är viktigt att vi inte försöker hålla nere debatten och de intressanta diskussioner som förekommer i det svenska samhället på andra håll, t.ex. när det gäller Svenska bankmannaförbundets avtal, som Joakim Ollén naturligtvis känner till. Jag vill upprepa vad jag tidigare sagt: Jag deltar gärna i denna öppna debatt. En position har jag klart angett här; det gäller inte bara datatekniken. Jag är motståndare till den diskriminering av mänsklig arbetskraft som vi f. n. har i det svenska skattesystemet. Detta har datapolitisk betydelse.
Herr talman! Låt mig avslutningsvis bara påpeka att jag verkligen är angelägen om att statsrådet Johansson framhåller sin mening och säger vad han tycker. Det är därför jag ställt frågorna. Jag vill inte förmena honom rätten som ordförande i datadelegationen att göra detta. Jag konstaterar att vi i båda de frågor jag ställde, nämligen när det gäller synen på den datatekniska utvecklingen och när det gäller synen på huruvida man skall införa en skatt som dämpar den datatekniska utvecklingen, har något olika uppfattning. För min del kunde detta ha blivit en mycket kort debatt, där statsrådet bara — vilket jag hade hoppats — hade gått upp och svarat ett klart nej på båda de frågor jag har ställt. Då hade jag blivit utomordentligt nöjd. Så blev det inte, och det har jag nu bara att konstatera.

Herr talman! Bertil Lidgard har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med beläggningssituationen på kriminalvårdens anstalter och allmänna häkten. Det är riktigt att det vid många av kriminalvårdens anstalter och häkten råder en besvärande överbeläggning. Flera åtgärder har redan vidtagits för att vi skall kunna bemästra situationen. Sålunda är f. n. omkring 140 tidigare stängda platser vid olika kriminalvårdsanstalter tillfälligt öppnade. Dessutom planerar vi att öppna en stängd bostadsavdelning med omkring 35 platser vid kriminalvårdsanstalten Norrtälje samt att under högbeläggningsperioder ta i bruk den nedlagda kriminalvårdsanstalten Sjöboda med 30 platser. I arbetet med 1982 års budgetproposition prövas även framställningar av kriminalvårdsstyrelsen om att få öppna en kvinnoavdelning med 9 platser vid kriminalvårdsanstalten Österåker samt att få hyra lokaler i Varberg för att användas som ett annex med 30 platser till kriminalvårdsanstalten Mäshult. Kriminalvårdsstyrelsen fortsätter att undersöka möjligheterna att provisoriskt tillföra kriminalvården ytterligare anstaltsplatser. I enlighet med denna plan beräknas nya lokalanstalter kunna öppnas i Borås under hösten 1982 och i Huddinge under våren 1983. Byggstarten för en lokalanstalt i Täby är beräknad till sommaren 1982. Regeringen har beslutat om projektering av lokalanstalter i Karlskoga och Kristianstad. Framställningar om projektering av nya lokalanstalter i Malmö, Nyköping och Ystad kommer att prövas under innevarande budgetår. Sedan år 1979 har fem nya lokalanstalter tagits i bruk. Inom häktesorganisationen är platssituationen särskilt besvärande i Stockholmsområdet och i södra Sverige. Möjligheterna till provisoriska lösningar är ytterst begränsade. Kriminalvården-har dock kunnat tillföras 68 tillfälliga platser i dessa regioner. F. n. projekteras ett polishus i Trelleborg. Regeringen avser att under vintern 1982 pröva frågan om projektering av nya polishus i Huddinge och Malmö. Polishuset i Trelleborg beräknas få omkring 30 häktesplatser och polishusen i Huddinge och Malmö vardera ett 60-tal platser. Såsom har framgått av min redovisning pågår ett arbete för att på såväl kort som lång sikt lösa kriminalvårdens platsproblem.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. F.n. är det ungefär 5 000 dömda människor som i frihet väntar på att komma in på en anstalt. Under tidigare år har siffran normalt legat på ungefär 2 000. Det ger en bild av den situation som råder. Att säga att situationen är besvärande är ett milt uttryck för de bekymmer som man kan ha när det gäller att upprätthålla respekten för rättssamhället. Det är klart att om de straff som brottslingar har ådömts inte kan effektueras blir samhället på längre sikt lidande av det. Det skapar en moralsituation som är högst otillfredsställande. Mot bakgrund av detta skulle jag vilja fråga: Tror justitieministern själv att de siffror som han redovisar är tillräckliga för att bota den brist som vi har? Jag har gjort en överslagsberäkning. Det är möjligt att den är grovt felaktig, men jag kom fram till att kanske 750 dömda kan avverkas per år med de förslag som är aktuella och att man kanske kari komma upp till ytterligare 1000 genom de nya lokalanstalterna. Men vi har ändå långt kvar för att komma ner till den situation som vi hade bara för några år sedan. Det är klart att ett sådant läge skapar förslitning av den personal som arbetar på anstalterna — och det kanske är en av de svåraste effekterna. Men väldigt allvarligt är naturligtvis också att en av intentionerna med 1974 års kriminalvårdsreform över huvud taget inte kan förverkligas med denna beläggning, som går upp till ungefärligen 95 26 av antalet tillgängliga platser. Det finns inte utrymme för den differentiering av klientelet som var kungstanken i den reformen. Häktessituationen är också gräsligt besvärande, som det sägs här, i södra Sverige och i Stockholm. Man tvingas skicka häktade till Norrland, och det blir långa avstånd till hemorten. Detta är naturligtvis inte heller i linje med 1977 års häktesreform, enligt vilken man ju skulle försöka underlätta situationen för de häktade.

Herr talman! Först vill jag säga att det är riktigt att 4 000-5 000 personer, som är dömda till frihetsstraff, f. n. väntar på att avtjäna straffet. Men jag vill också understryka att ingen som vill avtjäna straffet förmenas detta. Den som vill fullgöra avtjänandet kan göra det — man tar emot honom omedelbart. Därefter vill jag som bakgrund till den nuvarande beläggningssituationen nämna att medelbeläggningen vid kriminalvårdsanstalterna under den senaste treårsperioden har ökat med omkring 11 26. Under samma tid har medeltalet för inskrivna personer i häkten ökat med omkring 38 20. Man kan ha olika funderingar om vad denna ökade beläggning kan bero på. Jag vill för egen del tro att den i stor utsträckning beror på att vi fått en effektivare brottsbekämpning här i landet — särskilt polisens arbete med att avslöja narkotikabrottslingar har fått denna konsekvens. Om vi bygger ut anstalterna på det sätt jag har nämnt i mitt svar och vi inte får någon ytterligare ökning av antalet personer som döms, anser jag att på lång sikt räcker det utbyggnadsprogram som är fastställt. Men jag vill säga att på kort sikt arbetar vi med provisoriska lösningar av olika slag.

Herr talman! Justitieministern sade att om vi inte får någon ytterligare ökning av antalet till fängelsestraff dömda, så kan man kanske klara sig på lite sikt med den här ökningen. Men justitieministern och jag vet ju att här är en trend mot både längre fängelsestraff och ökad brottslighet som föranleder fängelsestraff. Slutsatsen är alltså: Det som föreslås kommer inte att räcka, om det är så att tendensen håller i sig, och det finns ingenting som talar emot det. En av de möjligheter som diskuterades i kammaren häromdagen var frågan om man kanske häktade för många och anhöll för många i detta land. Jag skulle gärna vilja få justitieministerns kommentar till de funderingarna.

Herr talman! På herr Lidgards sista fråga vill jag svara, att jag tror att med den lagstiftning som nu gäller häktar man vad man skall. Domstolarna följer säkert den lagstiftning som nu gäller, och jag tror att häktesinstitutet tillämpas på ett sätt som i varje fall jag inte kan rikta någon som helst kritik mot. Det som diskuterades i riksdagen häromdagen var om det fanns anledning att ändra reglerna för häktning. I den frågan har ju riksdagen nu fattat beslut, och där ser jag ingen anledning att göra några ytterligare kommentarer.

Herr talman! Margot Håkansson har ställt två frågor som rör underhållet av marinens fartyg. Den ena gäller underhållssäkerheten för marinens fartyg iden södra regionen, om man inte får behålla nuvarande underhållskapacitet vid Karlskronavarvet. Den andra gäller huruvida Karlskronavarvet av försvarspolitiska och regionalpolitiska skäl i stället bör kunna överta större delen av det marina underhållet och varvsresurserna på Muskö behållas på låg beredskapsnivå. Jag har tolkat den första frågan så, att den avser möjligheterna att underhålla marinens fartyg i fred och krig inom södra militärområdet på ett godtagbart sätt. Vid utformningen av det framtida fartygsunderhållet måste de krigsorganisatoriska kraven samt behoven för utbildningen i fred beaktas. Samtidigt måste kostnaderna för fredsunderhållet minskas för att möjliggöra en krigsorganisatorisk förnyelse. Underhållsbeläggningen vid Karlskronavarvet kommer enligt gällande planer att minska, även om nuvarande principer för underhållets regionala fördelning behålls. Minskningen är omkring 25 90. Även 1978 års försvarskommitté har framhållit att underhållskostnaderna måste minskas avsevärt och att denna minskning snarast måste påbörjas. För att ytterligare minska underhållskostnaderna har i pågående utredningar diskuterats möjligheten att koncentrera fartygsunderhållet till Muskö. Denna fråga övervägs f. n. i regeringskansliet med hänsyn till dels de krigsorganisatoriska kraven och den fredstida verksamheten, dels de regionalpolitiska konsekvenserna. 1980 års underhållsutredning kommer att få i uppdrag att även överväga möjligheterna att i framtiden förlägga en större del av fartygsunderhållet till Karlskrona. Innan utredningen lagt fram sina förslag, vilket beräknas ske sommaren 1982, är jag inte beredd att uttala mig i denna fråga.

Herr talman! Karlskrona stad anlades år 1680 efter ett diktat av Karl XI, som då fann att Sveriges örlogsflotta var i behov av en av sydlig skärgård väl skyddad isfri hamn. Dessa skäl är, såvitt jag och många med mig inom både marinen och den civila verksamheten förstår, inte förändrade utan kvarstår. Det är tydligen bara chefen för marinen som med sitt säte i Stockholm visar en tydlig och klar vilja att på olika sätt utarma och försvaga örlogsbasen i Karlskrona dels genom de — det måste man säga — styrande direktiv mot Muskö som han ger sin utredning, dels genom sina förhastade uttalanden. Kort sagt: Vi har i Karlskrona inte speciellt mycket förtroende för chefen för marinen efter dessa olika turer. Jag vill med denna lilla inledning tacka försvarsministern för svaret. Det är positivt att försvarsministern i slutklämmen av sitt svar säger att man skall utreda möjligheterna att förlägga en större del av fartygsunderhållet till Karlskrona. Det är ju det jag efterlyser i min andra fråga. Karlskronavarvets underhållsavdelning skall dock först utsättas för en minskning av sin verksamhet. Det är inte speciellt bra, därför att om man minskar underhållsverksamheten för mycket blir det svårt för den tekniska avdelningen att fungera i fortsättningen. Det behövs en fullgod teknisk service för marinens fartyg, och det krävs en kvalificerad personal inom olika områden för att mobiliseringsberedskapen skall kunna upprätthållas. Sjunker beläggningsnivån för mycket, kan man inte upprätthålla den beredskapen. Som jag nyligen sagt tycks chefen för marinen helt ha låst sig för att styra över huvuddelen av det marina underhållet till Muskö. Det är mycket märkligt, eftersom riksdagen så sent som i våras fattade beslut om att Karlskronavarvet skall arbeta med underhåll och nybyggnader av marina fartyg. Vi kommer i Blekinge inte att finna oss i att chefen för marinen sätter sig över det beslutet. Jag skulle nu vilja ha ett klarläggande av försvarsministern om inte också chefen för marinen är skyldig att rätta sig efter riksdagens beslut. Dessutom är detta ställningstagande från chefen för marinen helt i strid med den uppfattning som kommendör Lennart Forsman har — denne ansvarar för örlogsbas Syd E. Enligt vad jag har inhämtat från kommendör Lennart Forsman är en centralisering av fartygsunderhållet till Muskö felaktig. Det innebär att kustflottan ej får godtagbart tekniskt stöd och en acceptabel underhållssäkerhet inom det södra övningsområdet.

Herr talman! Något sådant ställningstagande som Margot Håkansson här åberopar finns inte. Chefen för marinen har uttalat vissa synpunkter i ärendet, men något ställningstagande har inte gjorts. Det pågår två utredningar på detta område. Den ena är 1980 års underhållsutredning, som har lämnat det delbetänkande jag åberopade i mitt svar. Den får nu tilläggsdirektiv och kommer att slutredovisa sitt arbete sommaren 1982. Den andra utredningen är en arbetsgrupp, som är tillsatt för att studera marina underhållsfrågor. Den gruppen har i sin tur lämnat underlag till 1980 års underhållsutredning. Jag är medveten om, Margot Håkansson, att Karlskronaområdet i betydande grad är beroende av arbetstillfällen inom försvarssektorn. Det är också därför som vi lämnar tilläggsuppdraget till underhållsutredningen. De regionalpolitiska frågorna måste naturligtvis vägas in här, men jag vill ändå tillfoga att de regionalpolitiska problemen i Karlskronaregionen inte enbart får ses som en försvarsfråga. De måste också uppmärksammas av t.ex. industriministern och arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Det är naturligtvis litet svårt ibland — inte minst för de olika personalorganisationerna vid marinens verkstäder, för kommendören Lennart Forsman och övriga ansvariga i Karlskrona — att riktigt veta hur mycket utredningar som måste tillsättas för att klargöra de här problemen. Chefen för marinen har ändå gått ut i massmedia och klart uttalat att han anser att det mesta av underhållsverksamheten skall förläggas till Muskö. Det är vi djupt oroade för, och det är också personalorganisationerna i Karlskrona. Det har sagts mig att åtskilligt av det arbete som utförs på Muskö läggs ut på entreprenad. Det betyder väl att man där har svårt att få arbetskraft. Det är riktigt att inte regionalpolitiska skäl skall ligga till grund för försvarspolitiska åtaganden, men de här två sakerna sammanfaller ju. Det är av både försvarspolitiska och regionalpolitiska skäl viktigt att Karlskrona får ha kvar underhållsverksamheten och helst utöka kapaciteten. Jag vill fråga försvarsministern: Hur skall man kunna minska underhållskostnaderna, som försvarsministern säger i svaret, om man skall förflytta marinens stridsfartyg från Karlskrona till Muskö för underhåll? Det kostar åtskilligt i förflyttningskostnader. Enligt beräkningar som jag har sett skall det kosta 64 000 kr. att förflytta en Spica-båt och 30 000 kr. att förflytta en patrullbåt för underhåll. Det kan väl inte vara speciellt ekonomiskt!
Herr talman! Som Margot Håkansson säger måste man väga in både försvarspolitiska och regionalpolitiska synpunkter innan man fattar beslut i detta ärende. Jag försäkrar Margot Håkansson att så också kommer att ske.
Herr talman! Jag tackar för det svaret.

Till sist skulle jag vilja säga att det är oerhört viktigt för de människor som arbetar vid underhållsverkstäderna i Karlskrona att denna fråga snabbt får sin lösning, så att de får arbetsro. Det är viktigt för arbetets utförande.
Herr talman! När det gäller tidpunkten för ett beslut vill jag säga att vi måste avvakta utredningens betänkande. Som jag har meddelat kommer det sommaren 1982.

Herr talman! Stina Eliasson har frågat mig om det är möjligt att ge unga bönder med eget jordbruk generösare möjligheter till anstånd och — efter 28 års ålder — befrielse från värnpliktstjänstgöringen, eller om det finns några andra möjligheter att underlätta unga, ensamstående jordbrukares situation. Jag delar Stina Eliassons uppfattning att det är nödvändigt att vi har ett fungerande jordbruk även under avspärrning och i krig. Ett motsvarande krav måste gälla också för en rad andra samhällsfunktioner. Behovet av arbetskraft för dessa uppgifter tillgodoses när det gäller värnpliktiga genom uppskov från militär tjänstgöring under beredskap och krig. De problem som unga jordbrukare ställs inför i samband med grundoch repetitionsutbildning liknar de problem som många andra näringsutövare m.fl. kan få i dessa situationer. Om en värnpliktig kan visa att värnpliktstjänstgöringen skulle vålla väsentlig olägenhet i hans arbete eller bereda honom eller någon nära anhörig till honom väsentliga svårigheter kan han beviljas anstånd med att börja tjänstgöringen. Anstånd beviljas för högst ett år i sänder. En värnpliktig kan så småningom — om det finns synnerliga skäl — befrias från värnpliktstjänstgöring. Reglerna beträffande anstånd och befrielse från värnpliktstjänstgöring i fred tar inte hänsyn till den bransch som den värnpliktige är verksam inom utan ser till vilka olägenheter som värnpliktstjänstgöringen vållar den enskilde eller hans anhöriga. Gällande regler ger möjlighet att ta hänsyn till alla omständigheter som berör den enskilde. I praktiken får många ensambrukare anstånd med grundeller repetitionsutbildning. Detta torde bero på att ensambrukare ofta kan påvisa att värnpliktstjänstgöringen medför väsentliga svårigheter för dem. I detta sammanhang vill jag nämna att värnpliktsverket, statens jordbruksnämnd, arbetsmarknadsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund samarbetar i frågor om bl.a. jordbrukares förutsättningar att fullgöra grundoch repetitionsutbildning.

Herr talman! Tack för svaret på frågan! Anledningen till min fråga är främst ett fall i byn Börtnan i Jämtlands län. En ung pojke där började redan för ett par år sedan bruka sina gamla morföräldrars gård. Han har under den här tiden bl.a. skaffat sig en kreatursstam av god kvalitet. Svaret som jag nu har fått visar, tycker jag, på förståelse för problemen. Jag vill först be statsrådet kommentera upplysningen om samarbetet mellan värnpliktskontoret, jordbruksnämnden och LRF. Finns det några erfarenheter i dag från det samarbetet, och finns det några konkreta exempel på bra lösningar som man gemensamt har kommit fram till? Sker samarbetet i fasta former? Är försvarsministern beredd att personligen engagera sig i de problem som onekligen finns och som är annorlunda i lantbrukarbranschen än på andra håll, speciellt om man har djur att sköta? Ingen människa skall väl behöva sälja sina djur för att göra värnplikten? En person som har ett annat jobb har jobbet kvar efter värnpliktstiden. För lantbrukarna är det inte lika enkelt. Man ställer inte undan levande varelser för att göra värnplikten och hämtar dem när värnplikten är gjord. Den aktuelle lantbrukaren i Börtnan i Jämtland vill inte smita undan sin plikt i försvaret, men han vill försöka få en lösning som gör det möjligt att anpassa värnpliktstjänstgöringen till sin civila situation. Det ligger nära till hands att jämföra med de hänsyn som tas till t.ex. elitidrottsmän för att underlätta för dem att göra sin värnplikt.

Herr talman! Det enskilda fall som Stina Eliasson tar upp är jag självfallet förhindrad att yttra mig om. Stina Eliasson frågade vad som har blivit frukten av samarbetet mellan värnpliktsverket, statens jordbruksnämnd, arbetsmarknadsstyrelsen och Lantbrukarnas riksförbund. Denna samverkan inleddes ganska nyligen. Diskussioner pågår om vilka former man skall kunna finna. Jag utgår emellertid från att t.ex. Lantbrukarnas riksförbund på allt sätt kommer att framhålla de speciella problem som lantbrukarna utan tvivel har — på den punkten är Stina Eliasson och jag helt överens. Dessa problem gäller inte bara grundutbildningen utan också fullgörandet av repetitionsutbildningen. Beträffande den sistnämnda utbildningen kan värnpliktiga lantbrukare numera efter ansökan krigsplaceras i hemvärnet som frivilliga hemvärnsmän, om de militära myndigheterna medger det. Närmare bestämmelser om detta finns i hemvärnskungörelsen. Värnpliktig som är krigsplacerad i hemvärnet som frivillig hemvärnsman inkallas inte till repetitionsutbildning under den tid då han är krigsplacerad i hemvärnet. För att stå kvar i hemvärnet måste vederbörande dock fullgöra utbildning under minst 20 timmar varje år. Jag har velat påpeka denna möjlighet.
Herr talman! Jag tackar för det senaste inlägget. Jag menar givetvis inte att försvarsministern här i kammaren skall lösa problemet för en enskild person. Men det handlar inte bara om denne, utan det är en principfråga. Det samarbete som har inletts mellan värnpliktsverket, statens jordbruksnämnd och Lantbrukarnas riksförbund hälsar både jag och många andra med tillfredsställelse, och vi hoppas att något konkret och bra kan komma ut av det. Jag tror att just lantbrukarbranschen är speciell. Det handlar också om så få fall att man bör kunna ta särskilda hänsyn till den situation som en djurhållare har.
Herr talman! Jag vill upprepa vad jag tidigare sade, att jag är helt införstådd med de speciella problem som finns för värnpliktiga lantbrukare, särskilt om man har djur som ju måste passas morgon och kväll. Man kan inte vara borta veckovis och då och då resa hem till gården. Det finns emellertid också andra yrkesgrupper som kan åberopa stora problem att göra sin värnpliktsutbildning. Om man bedömer en speciell yrkesgrupp annorlunda än andra, blir det svåra avvägningsproblem. Jag har själv t.ex. stött på förhållandena för många egenföretagare som också har väldigt svårt att göra värnplikten och vara borta hemifrån. Det är alltså svårt att i det här sammanhanget göra en avvägning mellan olika yrkesgrupper.
Herr talman! Jag är helt införstådd med att det är svårt att göra den avvägning försvarsministern talar om, men nu gällde det alltså lantbrukare. Jag förstår att avvägningen också där kan vara svår, men med den erfarenhet som försvarsministern själv har av lantbruk tror jag att han kan förstå vilka ekonomiska problem det handlar om. Om man, som pojken i Börtnan, har kreatur och eventuellt måste slakta sina djur eller sälja dem, kan man inte i ett senare skede få samma kvalitet på kreatursstammen som man hade på den man var tvungen att göra sig av med. Nu tror jag att myndigheterna på hemmaplan försöker göra sitt bästa för att hjälpa den här unga duktiga lantbrukaren, men enligt min mening är det nödvändigt att man på högsta nivå tar initiativ och hjälper till att komma till en bra lösning, inte bara för den här pojken utan för många i samma situation.

Herr talman! En ockupationsmakt har givetvis intresse av att söka ge sken av att olika åtgärder tillkommer i laglig ordning. Den har ett intresse av att utnyttja valda organ. Det är ett sätt att söka legalisera en inkräktares verksamhet. Att begränsa en ockupationsmakts möjligheter att utnyttja valda organ för sina intressen är angeläget. Därom torde stor enighet råda. Vissa bestämmelser i grundlagen har detta syfte. Det kan dock ifrågasättas om dessa bestämmelser är tillräckliga. Grundlagberedningen föreslog att varken riksdagen eller krigsdelegationen skulle få fatta beslut på ockuperat område. Föredragande statsråd ansåg det dock tveksamt att helt förbjuda sådana offentliga organ att verka på ockuperat område. Situationen är nu den att ett sådant förbud gäller för krigsdelegationen, medan för riksdagen gäller att inget ärende får avgöras på ockuperat område, såvida inte minst tre fjärdedelar av ledamöterna deltar i avgörandet. Dessutom är riksdagens befogenheter också begränsade. Kan detta anses vara ett tillräckligt skydd för att en ockupationsmakt inte skall kunna utnyttja riksdagen? Även om tre fjärdedelar är närvarande kan en majoritet tvingas eller förmås att gå ockupationsmaktens ärenden. Vad som nu närmast aktualiserat en förändring i gällande bestämmelser är farhågor för att en ockupationsmakt skall kunna utnyttja systemet med ersättare för riksdagsledamöter för att samla det antal ledamöter som krävs för att riksdagen skall få fatta beslut på ockuperat område. Redan det förhållandet att regeringen funnit skäl att föreslå en ändring som innebär att i antalet deltagande ledamöter ej skall inräknas ersättare som utövar uppdrag som ledamot pekar på svagheter i nuvarande bestämmelser. Det kan finnas skäl till tveksamhet inför sådan uppdelning mellan ordinarie ledamöter och ersättare. Vad är det t.ex. som säger att ordinarie ledamöter bättre skulle stå emot påtryckningar från en ockupationsmakt än deras ersättare? Det finns risk för att den som hamnat näst intill valbar plats ses som mindre pålitlig än den som valts. En sak som heller inte uppmärksammats i propositionen är att regeringens ledamöter inte så sällan rekryteras ur riksdagen. Statsråden har då ersättare i riksdagen. Dessa tjänstgör ofta under lång tid, men de är faktiskt ersättare och kommer alltså inte att räknas in i antalet deltagande ledamöter. Även för talmannen finns ersättare som utövar uppdraget som riksdagsledamot. Systemet med ersättare kan dock öka möjligheterna för en ockupationsmakt att manipulera, och det bör förhindras. Vpk har väckt en motion med anledning av regeringens proposition. Vi godtar den föreslagna ändringen utifrån synsättet att varje möjlighet för en ockupationsmakt att utnyttja valda organ bör stoppas. Brister i gällande bestämmelser, liksom olika oklarheter, gör dock att vi föreslagit förnyad prövning av frågan om beslutanderätt över huvud taget skall tillkomma riksdagen på ockuperat område. Det förhållandet att grundlagberedningen intog ståndpunkten att varken riksdagen eller krigsdelegationen skulle få fatta beslut på ockuperat område, medan propositionen stannade vid att förorda särskilda majoritetsregler för riksdagen, talar för en ny prövning av frågan. Skälen för och emot de olika ståndpunkterna hos grundlagberedningen och dåvarande regering och riksdag bör på nytt vägas mot varandra. De nu aktualiserade problemen med ersättarsystemet är ytterligare ett skäl för att se över hela frågan. Konstitutionsutskottet anser att vpk-motion nr 97 är besvarad, med hänvisning till att föredraganden anfört att frågan om eventuell återgång till grundlagberedningens förslag bör övervägas ingående i lämpligt sammanhang. Denna justitieministerns ståndpunkt var känd när vi skrev motionen. Utskottet har inte anfört något utöver propositionens innehåll. Har KU på något sätt försäkrat sig om att denna översyn kommer till stånd utan alltför stort dröjsmål? Vilka skäl finns att dröja med översynen? Vilket lämpligt sammanhang avser justitieministern? Är det möjligt att pröva denna fråga i sådan ordning att eventuella förslag kan antas som vilande redan före 1982 års val? Dessa frågor bör besvaras av justitieministern eller konstitutionsutskottets företrädare. Det kan vara viktigare än att ställa ett yrkande om bifall till motionen, mot utskottets ståndpunkt att den är besvarad. Jag avstår därför, herr talman, från att framställa särskilt yrkande. Det avgörande är att åtgärder vidtas som begränsar en ockupationsmakts möjligheter att utnyttja valda organ. Det folkmotstånd en ockupationsmakt måste mötas med skulle tjäna på att ha den valda delen av landets statsmakt som en symbol för sin kamp och skall inte löpa risken att se den som ett organ under en ockupationsmakt.
Herr talman! Som framgick av Nils Berndtsons anförande är syftet med det nu aktuella förslaget att försvåra för en ockupationsmakt att med hjälp av ersättarsystemet manipulera riksdagens sammansättning i en för ockupationsmakten önskad riktning. Det är väl inte så troligt att något sådant skulle lyckas. Ersättarna är ju lika goda svenskar som de ordinarie ledamöterna. Utskottet har trots detta enhälligt tillstyrkt propositionen i ärendet. Om jag uppfattade Nils Berndtson rätt, så har inte heller vpk någonting emot den föreslagna ändringen, även om Nils Berndtson framförde några kritiska synpunkter, bl.a. vad gäller frågan om hur man skall definiera begreppet ersättare. Jag kan nämna att den frågan var uppe till diskussion i konstitutionsutskottet, men vi beslöt efter överväganden att hålla fast vid propositionens förslag. Den andra frågan som Nils Berndtson tar upp är onekligen mer komplicerad. Den gäller alltså om riksdagen över huvud taget skall kunna besluta på ockuperat område. Här verkar det som om Nils Berndtson hade sin uppfattning ganska klar. Jag är inte så säker på att jag utan vidare kan instämma i den uppfattningen. Det finns nämligen erfarenheter som talar mot och erfarenheter som talar för riksdagens beslutanderätt i sådana här situationer. Erfarenheterna från t.ex. tyskarnas ockupation av Danmark visar att det var till gagn för de danska medborgarna att man så länge som möjligt kunde hålla de egna demokratiska organen i gång. Det är således inte givet att man skall gå på den linje som Nils Berndtson tycks förorda. I propositionen sägs att denna fråga ytterligare skall övervägas. Detta har utskottet hänvisat till vid sin behandling av vpk:s motion. Nils Berndtson säger att detta uttalande i propositionen var väl bekant när vpk skrev sin motion. Då kan man ju fråga sig varför vpk skrev motionen över huvud taget. Det yrkande vpk framför i motionen sammanfaller ju med det löfte som justitieministern gett i propositionen. Denna fråga kommer alltså att övervägas ytterligare. Jag vill för min del inte på förhand på något sätt ta ställning till om det bör bli en förändring eller ej. Alldeles uppenbart är väl att något förslag till årets riksdag, som Nils Berndtson efterlyste, inte kan komma i fråga. Vi har ju vissa regler för förslag om förändringar i grundlagarna, regler som visat sig i andra ärenden medföra vissa komplikationer. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan. Slutligen vill jag, herr talman, uttrycka den förhoppningen, att bestämmelserna om hur vi skall handla vid ockupation, hur de än utformas, aldrig skall behöva tillämpas.

Herr talman! Att det ligger ett problem i att olika värdera dem som invalts till riksdagen och dem som står närmast i tur att träda till har också Bertil Fiskesjö bekräftat i sitt anförande. Att ersättare för statsråd och talman också kommer att omfattas av de föreslagna begränsningarna understryker att denna lösning kan ha sina brister. Vi har dock — det har Bertil Fiskesjö rätt uppfattat — trots detta godtagit regeringens förslag om denna åtgärd för att beskära en ockupationsmakts möjligheter att manipulera. Ingen har alltså motsatt sig de föreslagna förändringarna. Man får väl också dra den slutsatsen av Bertil Fiskesjös inlägg, att alla tycks vara beredda att företa en översyn av bestämmelserna. Vad som skiljer oss åt är att vpk önskat klarare besked om när denna översyn kommer att ske. Jag har inte redovisat en definitiv ståndpunkt huruvida man skall gå på grundlagberedningens förslag eller på det riksdagen beslutade i början på 1970-talet. Det finns säkert skäl för och emot både grundlagberedningens förslag och nu gällande bestämmelser. Vad det gäller är att dessa skäl skall vägas mot varandra. Utifrån en sådan prövning får man ta ställning till om det som nu gäller skall gälla även i fortsättningen, eller om en ändring är befogad. Den frågan står inte till avgörande i dag. Vad det nu handlar om är hur snabbt en sådan prövning skall komma till stånd. Jag menar fortfarande att det hade varit önskvärt att konstitutionsutskottet gått längre än att åberopa vad justitieministern anfört i propositionen som sitt svar på motionen. Jag är inte övertygad om att det skulle varit helt omöjligt att redan före 1982 års val kunna överväga frågan. Men jag noterar att både vad justitieministern anfört i propositionen och vad som nu understrukits av konstitutionsutskottets företrädare ändå innebär att frågeställningarna kommer att övervägas, om än inte i den takt som hade varit önskvärd för att eventuella förändringar skall kunna tillämpas inom en snar framtid. Grundlagsförändringar kan som bekant ta lång tid, om förslagen till sådana inte framläggs vid rätt tidpunkt. Herr talman! Jag vill dock säga att huvudfrågan, såsom jag redan anfört, är att alla möjliga åtgärder vidtas för att hindra en ockupationsmakt från att utnyttja valda organ för sina intressen.